Fru talman! Göran Hägglund gör en förtjänstfull uppräkning - vilket vi inte förnekar. Det går alltid att diskutera siffrorna, dvs. volymen av koldioxid som stängningen av Barsebäck leder till. I en fri marknad är det lite svårt att peka på var någonstans den delen köps och produceras som kommer i stället. Vi förnekar inte det problemet. Vi förnekar inte heller effektoch balansproblemet i södra Sverige. Det vidtas åtgärder för att komma till rätta med detta. På samma sätt som detta är en samvetsfråga för oss eftersom vi vill minska koldioxidutsläppen undrar jag följande. Kristdemokraterna var en gång i tidernas begynnelse med i folkomröstningskampanjen på Linje 3, dvs. vår linje. Ni har ändrat er. Hur många ton radioaktivt avfall är Göran Hägglund och kd beredda att acceptera innan ni blir nöjda? Uran som bränsle är inte helt fritt från problem - milt uttryckt. Det är det som gör att vi tycker att det är motiverat att påbörja en avveckling av kärnkraften. Vi gör det inte bara för att vi skulle vilja "rulla miljarder" eller ännu mindre för att vi vill ställa till det för industrin. Tvärtom är det av omtanke om mänskligheten och framtiden som vi vill påbörja inte bara en avveckling av kärnkraften utan också en total energiomställning på grund av koldioxid, andra utsläpp osv. Vi anser att det är absolut nödvändigt. Vi hoppas att vi ska finna gemensamma punkter med inte bara er utan även industrin.

Fru talman! Låt mig börja med att yrka bifall till reservation nr 6. Fru talman! Svensk energipolitik har sedan 70 talets början präglats av debatten kring kärnkraften. Att så är fallet är kanske inte så konstigt eftersom just kärnkraften står för den allra största delen av elenergiförsörjningen i Sverige i dag. Det är inte utan att man av olika anledningar tänker tillbaka på åren under 70-talet då diskussionen om den svenska energiförsörjningen var som intensivast. Engagemanget var då stort, idéerna och visionerna än större. Fram till folkomröstningen 1980 var ju energifrågorna kanske den mest betydelsefulla politiska frågan i Sverige. Resultatet av omnämnda folkomröstning 1980 var entydigt, kärnkraften ska avvecklas. Majoriteten för att så skulle ske var förkrossande. Linje 2 och Linje 3, som båda stod för avveckling, kom att få 77,8 % av väljarstödet. Med detta och det därpå följande riksdagsbeslutet har Centerpartiet arbetat för att det svenska energisystemet ska ställas om i jämn takt till ett förnybart småskaligt energisystem. Det är ett arbete som ska ske med hänsyn till behovet av el och säkrandet av den svenska sysselsättningen. Det är även det som är ledande i den energiöverenskommelse som ingicks mellan Centerpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna 1997. Fru talman! Energiuppgörelsen från 1997 står fast. Omställningsprogrammet som inrättades kan i stora delar sägas ha varit mycket lyckat. Detta är trots att de förutsättningar som rådde när beslutet fattades har förändrats vad gäller tillgången till och priset på el. Orsakerna till detta är den avreglering av elmarknaden som påbörjades 1996 och som har varit osedvanligt lyckad. Samtidigt som man måste glädja sig över denna lyckade avreglering är det viktigt att förstå konsekvenserna av den. De experter som inför stängningen av den första reaktorn i Barsebäck förutsade att priset på el ska rusa i höjden har på alla punkter hittills haft fel. Prisutvecklingen på el har varit den rakt motsatta. Kort sagt: Elpriset har slagit i backen. Just detta faktum har varit en av anledningarna till att omställningsprogrammet på vissa punkter inte har fått fullt genomslag. Det låga priset på el under tidsperioden vi talar om i kombination med osäkerheten kring den fortsatta omställningen av energisystemet har bromsat upp investeringstakten i förnybara energiproduktionskällor och minskat incitamentet att frångå uppvärmning med t.ex. direktverkande el, vilket är olyckligt enligt min uppfattning. Fru talman! Det börjar nu bli bråttom. Reaktorernas tekniska och ekonomiska livslängd börjar lida mot sitt slut. Kraftbolagen drar ned på produktionsvolymerna i nämnda anläggningar. Trots detta verkar det som om ett flertal av riksdagens partier inte verkar vara beredda att delta i det omställningsarbete måste ske och som ju faktiskt har påbörjats. På annat sätt kan jag och Centerpartiet inte tolka de motioner som t.ex. moderater och kristdemokrater har väckt här i riksdagen. Jag kan inte heller se att dessa partier har en framtida energipolitik; detta då man i dessa motioner inte kan utläsa någon ytterligare satsning på kärnkraft, för det är kanske det som man eftersträvar. Folkpartiet har däremot en annan inställning och kanske är ärligare på sitt sätt, för Folkpartiet föreslår faktiskt i sin motion att Barsebäck 1 åter ska tas i drift. Fru talman! Kristdemokraternas linje i energifrågan är enligt min uppfattning totalt oförståelig. För 20 år sedan, när jag i arbetet inför folkomröstningen tillsammans med många kristdemokrater sade att kärnkraften skyndsamt skulle avvecklas, deltog kristdemokraterna i detta arbete. Men att ett parti som i folkomröstningen 1980 stod bakom Linje 3 och som i sin motion talar varmt om förnybar energi och om kärnkraftens avveckling kommer fram till en sådan slutsats som man har gjort, dvs. en ny folkomröstning, tycker jag är minst sagt uppseendeväckande. Men trots allt är deras linje, om man jämför med hållningen i andra sammanhang, inte helt förvånande. En sammanfattning av mycket av kristdemokraternas politik kan vara ungefär så här: Vilken åsikt har vi inte haft? Fru talman! Man kan inte heller låta bli att imponeras av moderaterna, inte av klokheten i förslagen eller av deras energipolitik utan av den envishet med vilken man driver denna fråga och debatt. Moderaterna hävdar att den omställning som nu genomförs av det svenska energisystemet innebär en ökad konsumtion av el producerad av fossila bränslen. Denna koppling till omställningen av det svenska energisystemet är inte med sanningen överensstämmande. Tyvärr verkar det som om marknadslösningarnas förespråkare nummer ett, nämligen moderaterna, inte har insikt i hur elmarknaden fungerar efter avregleringen 1996. Importen sker till de priser som råder på den avreglerade elmarknaden. Ska man dra slutsatsen av moderaternas resonemang att moderaterna är beredda att åter reglera elmarknaden för att minska importen av kol och oljeproducerad el och därigenom även säkra monopolmarknaden för kraftbolagen, eller vad är avsikten med moderaternas hållning? Jag utgår från att moderaterna i framtiden vill att kärnkraften ska ersättas med förnyelsebar energiproduktion. Frågan är hur moderaterna då har tänkt sig det. När och på vilket sätt ska alternativen tas fram? Menar moderaterna på allvar att man ska vänta med att påbörja omställningen till dess det blir alldeles akut och måste ske på kort tid? Om så är fallet kan konsekvenserna bli betydande för såväl miljön som för svenska företag och dess anställda. Eller är det möjligen så att moderaterna om något år kommer att förespråka en massiv investering i nya reaktorer, med de kostnader och de risker som det medför? Fru talman! De överläggningar som föregått regeringens skrivelse om det fortsatta omställningsarbetet har förts i positiv anda. De kompletteringar som nu görs i arbetet med omställningsprogrammet har stora förutsättningar att skapa mekanismer på marknaden för att få fram ytterligare satsningar på förnyelsebar energi, energieffektivisering och handel med effekt. I samband med överläggningarna har även arbetsgrupper tillsatts för att finna lösningar för de mindre kraftproducenterna, så att det ska bli möjligt för dem att på ett bättre och mer ekonomiskt fördelaktigt sätt och på bättre villkor nå marknaden och få tillgång till kraftöverföringsnätet. Ytterligare ansträngningar ska göras för att bygga ut överföringskapaciteten till Sydsverige. I går kom en nationell plan för vindkraftsutbyggnaden att presenteras. Vidare, och som svar på frågan från kristdemokraterna, är det Centerpartiets ambition att försöka harmonisera den svenska energibeskattningen så att en ökad konkurrensneutralitet kan nås inom den nu avreglerade marknaden. Samtliga dessa åtgärder är enligt min och vår bedömning nödvändiga för att klara den målsättning som har slagits fast i klimatsammanhang, i Kyotoprotokollet och mellan EU:s medlemsstater. Jag vill återigen, fru talman, yrka bifall till reservation nr 6. Vi står självklart bakom samtliga reservationer, men för tids vinnande nöjer jag mig alltså med att yrka bifall till reservation nr 6.
Fru talman! Uppseendeväckande, säger Eskil Erlandsson om kristdemokraternas politik. Han representerar då ett av de tre partier som lägger fast och driver en politik som innebär att utsläppen av koldioxid ökar med tre till fem miljoner ton årligen. Miljöskulden ökar med 30-50 miljarder kronor om året till följd av den politiken. Tror inte Eskil Erlandsson att många människor utanför detta hus tycker att det är det som är det mest uppseendeväckande i det här sammanhanget? Kristdemokraternas linje är totalt oförståelig, säger Eskil Erlandsson. Tyvärr, fru talman, tvingas jag konstatera att det nog säger mer om Eskil Erlandssons förståndsgåvor än om den kristdemokratiska politiken.
Fru talman! Omställningsprogrammet syftar till en hållbar svensk energipolitik som i det internationella perspektivet tar hänsyn till såväl sysselsättning som miljö och andra livsbetingelser på vår planet. Denna omställning har vi inlett i Sverige just för att tillgodose det som Göran Hägglund och jag värderar, nämligen en god, frisk och bra miljö tillsammans med en bra sysselsättning i Sverige och i vårt närområde. Detta arbete har kristdemokraterna, trots inbjudan, inte deltagit i.
Fru talman! Nej, vi har inte deltagit i det eftersom vi anser att det leder åt fel håll. Vore det så att marschen gick åt rätt håll, hade vi gärna varit med. Men är det så att marschen går åt fel håll, följer vi inte med. Trots de uppmuntrande tongångarna om ekologisk uthållighet och allt fint som formuleras, blir ju effekterna felaktiga. Effekterna blir de som jag har tagit upp, och det vill inte vi vara med och medverka till. Det är förklaringen till att vi motsätter oss den politik som Centerpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna driver på detta område.
Fru talman! Jag tycker att det är uppseendeväckande och häpnadsväckande att kristdemokraterna betecknar det omställningsarbete som nu är påbörjat som att vi går åt fel håll. Vi håller nu på att ställa om vårt svenska energisystem, dels för att förbättra vår miljö, dels för att bygga bort de risker som kärnkraften för med sig men också för att trygga den svenska miljön och den svenska sysselsättningen. I detta arbete har, enligt min uppfattning, icke kristdemokraterna vare sig velat eller kunnat ta del beroende på den inställning och de skiftande åsikter som de har intagit i alla sammanhang.

Fru talman! God tillgång till energi är en förutsättning för välstånd. Det svenska energisystemet bör successivt ställas om till att bli mer ekologiskt hållbart. Omställningen av energisystemet måste dock ske med hänsyn till Sveriges behov av tillväxt och en ökad sysselsättning. Folkpartiet anser därför att kärnkraften ska utnyttjas under hela dess ekonomiska och tekniska livslängd. Vi säger därför nej till regeringens och dess stödpartiers förtida stängning av kärnkraftverk i Barsebäck. Vi oroar oss dessutom över effekterna av att koldioxidutsläppen ökar som en följd av avställningen av den första reaktorn i Barsebäcksverket, vilken i sin tur medför en ökad import av el från kolbaserad produktion i t.ex. Danmark. Det är därför av största vikt att en omfattande miljökonsekvensbeskrivning av avvecklingen görs för att belysa konsekvenserna på såväl kort som lång sikt. Fru talman! Omställningsprogrammet har stora svagheter och har i praktiken misslyckats. Programmets utformning har lett till att inget av de villkor som riksdagen har satt upp för att i förtid avveckla kärnkraften har kunnat uppfyllas. Av skrivelsen framgår att det inte bara är så att effektbalansen i södra Sverige är allvarligt hotad och att kraftbortfallet inte kan kompenseras. Det är också så att en förtida avstängning av Barsebäcksverkets andra reaktor innebär att bortfallet av elproduktion med stor sannolikhet kommer att ersättas av import av el som har producerats under, som det heter, sämre miljömässiga förhållanden, dvs. smutsig dansk kolkraft. Ren energi ersätts alltså i praktiken, i verkligheten, med smutsig. Hur många ton det rör sig om kan diskuteras, men ca 3 miljoner ton koldioxid, ca 8 000 ton svaveloxider och ca 6 000 ton kväveoxider mer än vad som hade behövts släpps ut. Detta måste värderas. Med anledning av en sådan här analys kan ju också slutsatser dras om vilka utsläppsmängder och miljökonsekvenser som kan bli resultatet om också den andra reaktorn i Barsebäck stängs. De ökade utsläppen måste också ställas i relation till de internationella åtaganden som Sverige har gjort som enskild nation - och faktiskt också som medlem i EU. Omställningsprogrammets misslyckande innebär att riksdagen måste ta initiativ till två viktiga energipolitiska beslut. Det ena beslutet gäller avvecklingslagen. Vi föreslår att riksdagen hos regeringen begär att det snarast läggs fram förslag om upphävande av avvecklingslagen. Det andra innebär att upphäva beslutet om avveckling av den första reaktorn i Barsebäcksverket. Fru talman! Riksdagen borde också upphäva den bestämmelse i kärntekniklagen, dvs. § 6, som förbjuder vissa typer av kärnteknisk forskning, det s.k. tankeförbudet. Det handlar ju faktiskt om att förhindra att kvalificerade svenska kärntekniker och forskare står bredvid och passivt betraktar en utveckling som kan leda till resultat av stort intresse även för vårt land. Det finns farhågor för att tankeförbudsparagrafen kan få skadliga effekter genom att försvåra forskning kring t.ex. effektivare utnyttjande av kärnbränsle. Det gäller också minimering av avfallsmängder, transmutation av befintligt kärnavfall m.m. Det är i dag naturligtvis omöjligt att veta hur forskningen inom kärnteknikområdet kommer att utvecklas på några decenniers sikt. Regeringen bör därför återkomma till riksdagen med förslag om upphävande av de aktuella bestämmelserna. Fru talman! För att spara något av riksdagens tid skulle jag vilja avsluta med att yrka bifall endast till reservation 4.

Fru talman! Miljöpartiet anser att energisystemet måste genomgå en total omställning till en elproduktion med förnybara energislag och en slutlig avveckling av kärnkraften till år 2010. Under de närmaste fem åren bör minst tre kärnkraftsreaktorer stängas, samtidigt som koldioxidutsläppen från energisektorn minskar. Den svenska energipolitikens mål ska vara att inom ramen för en ekologiskt bärkraftig utveckling på kort och lång sikt skapa förutsättningar för att förse landet med förnybar energi på ett sätt som medför att näringslivet ges konkurrenskraftiga villkor och hushållen får rimliga totalkostnader. Varje energislag ska långsiktigt bära sina egna samhällsekonomiska kostnader, även risk och miljökostnader. Genom att anpassa energisystemet till vad som är långsiktigt ekologiskt hållbart skapas förutsättningar i Sverige för både en robust ekonomisk utveckling och en god social utveckling. Marknadsekonomiska styrmedel bör utnyttjas för huvuddelen av kärnkraftsavvecklingen. Principen ska vara att alla energislag ska betala sina fulla kostnader. Kärnkraften ska påföras kostnader för risker när det gäller reaktorolyckor och den miljöpåverkan som finns i olika delar av kärnbränslekedjan. Kärnkraftsproducenterna ska betala sina egna riskkostnader och ta ett fullt skadeståndsansvar i händelse av en reaktorolycka. Produktionsskatten på kärnkraften ska höjas så att kärnkraften betalar kostnaderna för både de kort och långsiktiga miljöeffekterna. Som ett komplement till dessa verktyg ska en avvecklingslag utnyttjas. Det energipolitiska målet innebär att bortfallet av energi inte ska ersättas fullt ut när kärnkraften avvecklas. Kompensation ska komma från dels minskad elanvändning genom konvertering från eluppvärmning och från effektivisering, dels en utbyggnad av ny elproduktion med förnybara energislag. Jag anser inte att det finns några hinder för att verkställa den beslutade stängningen av den andra reaktorn i Barsebäcksverket. Barsebäck 2 kan stängas planenligt den 1 juli 2001. De skäl som regeringen anför för att uppskjuta stängningen är delvis grundade på felaktiga förutsättningar. Många förändringar har inträffat på energimarknaden som gör att de villkor som riksdagen satte upp för stängningen måste anses vara överspelade. Enligt regeringens skrivelse saknas det 0,5-1 terawattimme år 2002 för att villkoret vad avser kraftbortfallet ska vara uppfyllt. Detta motsvarar inte mer än ca 1 % av den svenska elenergianvändningen. Jag anser att avregleringen av elmarknaden har skapat en utveckling som gjort 1997 års energipolitiska beslut föråldrat. Inte bara den nordiska elmarknaden utan också övriga elmarknader i EU har avreglerats och smälter successivt samman. Det har lett till en avsevärd överkapacitet och följaktligen till ett överutbud av elkraft. Den avreglerade elmarknaden har pressat ned elhandelspriserna. Marknaden klarar elförsörjningen med bred marginal. Slutsatsen är att det inte längre är så att elförsörjningen bara är en nationell angelägenhet som innebär att bortfallet av el måste kompenseras fullt ut av åtgärder i Sverige. Villkoren som riksdagen satte upp för avvecklingen av den andra reaktorn i Barsebäcksverket måste förändras. Effektbalansen i Sydsverige är inte primärt en fråga om effekt, utan det är numera ett marknads och kontraktsproblem, dvs. en fråga om leveranssäkerhet. Det är kraftleverantörerna som bär ansvaret för att konsumenterna får den utlovade leveransen av el. Detta ansvar är inte tillräckligt tydliggjort i lagstiftningen. Därför bör bestämmelser om detta infogas i lagen. I nuvarande situation har frånvaron av sådana bestämmelser blivit ett argument för att Barsebäck 2 inte kan avvecklas. Jag anser också att den svenska staten återigen kan bli en viktig motor i teknikutvecklingen genom en ännu mer aktiv teknikupphandling. Det finns teknikutvecklingsprojekt i EU som kategoriseras som miljöförbättrande arbete. Sådana projekt tillåter ökad statlig medfinansiering. Därför bör arbetet med teknikupphandlingen omorganiseras på det sätt jag beskrivit i min motion. Energibesparande teknikupphandling skulle med den åtgärden återigen kunna sätta fart. Jag står naturligtvis bakom Miljöpartiets alla reservationer men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservationerna 3 och 7.

Fru talman!

Syftet med skrivelsen är att den ska utgöra underlag för riksdagens ställningstagande till om villkoren för stängning av Barsebäck 2 den 1 juli 2001 är uppfyllda. Fru talman! I budgetpropositionen säger vi att målet för energimarknadspolitiken är att främja en säker tillgång på el till ett rimligt pris, liksom en utveckling av el och gasmarknadsreformen både nationellt och internationellt. Energimarknadspolitiken ska stimulera till en ökad konkurrens och effektivitet på värmemarknaden. Utskottet kommer under våren 2001 att behandla motioner om vissa elmarknadsfrågor. Utskottet tar i detta betänkande ställning till regeringens förslag i budgetpropositionen. Under våren 2000 fick två konsultföretag i uppdrag av Näringsdepartementet att göra en utvärdering av de två första verksamhetsåren inom 1997 års energipolitiska program. Utvärderingen utgör en grund bl.a. för regeringens bedömning av om villkoren för stängning av den andra Barsebäcksreaktorn kan uppfyllas. Det danska konsultföretaget COWI Rådgivande Ingeniörer AS ansåg att hela det energipolitiska programmet med KM Miljöteknik AB hade ett fokus på aspekter som var direkt kopplade till villkoren för stängning av den andra Barsebäcksreaktorn. Fru talman! Utskottets majoritets ställningstagande är följande. Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor för att främja en god ekonomisk och social utveckling i Sverige. Energipolitiken ska skapa villkoren för en effektiv energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö, och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Vår energipolitik ska bidra till att stabila förutsättningar skapas för ett konkurrenskraftigt näringsliv och till en förnyelse och utveckling av den svenska industrin. Mot bakgrund av de ambitioner som ligger bakom 1997 års energipolitiska beslut har det inrättats ett omfattande energipolitiskt omställningsprogram med betydande ekonomiska resurser till förfogande. Omställningsprogrammet är inriktat mot tillförsel, distribution och användning av energi. Åtgärder sätts således in på ett stort antal områden som täcker hela kedjan från produktion till konsumenten av energi. Omställningsprogrammet löper alltså över en bred front, och effekterna ska sammantaget vara sådana att de olika delarna i den energipolitiska målkatalogen uppnås. Utskottet har vid tidigare tillfällen avvisat invändningar mot den energipolitik som moderaterna redovisar i sin motion 2000/01:N242, bl.a. stora miljöförstöringar i samband med stängningen av Barsebäck 1 vilka en majoritet i utskottet anser är kraftigt överdrivna. Utskottets majoritet framhåller bl.a. vikten av att omställningsprogrammet inte får innebära någon avgörande förändring av Sveriges möjligheter att bidra till att uppnå sådana långsiktiga mål som kan komma att beslutas inom ramen för klimatkonventionen. Enligt utskottets majoritets uppfattning är det av största vikt att kärnkraftsavvecklingen kan genomföras utan att den leder till oacceptabla effekter för miljön. Inte heller får energipolitiken leda till sämre konkurrensförutsättningar för den svenska industrin och särskilt inte för den elintensiva industrin. Moderaterna m.fl. partier i utskottet tycker att regeringen detaljreglerar och styr energimarknadspolitiken och finner utskottets majoritet i sak vara helt felaktig. Utskottets majoritet uttalar att inriktningen på energimarknadspolitiken visar annat. Jag vill visa på några viktiga exempel på vad avregleringen av el och gasmarknaden medför för en del av ett marknadsbaserat system för att främja den småskaliga elproduktionen och uppdraget som Svenska kraftnät fått att utveckla marknadsmekanismer i syfte att säkerställa effektbalansen i de södra delarna av landet. De åtgärder som vidtas på energiområdet visar att de marknadstekniska verktygen har en viktig roll att spela för utvecklingen inom energiområdet. Utskottsmajoriteten vill erinra om de utvecklingsförslag som för närvarande är under beredning i Regeringskansliet om införandet av flexibla mekanismer enligt Kyotoprotokollet och ett system med handel med utsläppsrätter. Moderaterna ifrågasätter Vattenfalls roll i omställningsarbetet, som man gör vid alla tillfällen då vi debatterar energifrågan. Enligt moderaterna borde Vattenfall privatiseras och introduceras på börsen. Utskottets majoritet har vid olika tillfällen då denna fråga debatteras sagt att Vattenfall är en viktig nationell resurs på energiområdet, inte minst i arbetet med omställningen av energisystemet. Vattenfall har en ekonomisk styrka som är av stort värde, inte minst för den svenska industrin som får tillgång till elektricitet till rimliga priser. Dessa skäl talar enligt vår uppfattning entydigt för att Vattenfall ska förbli i statlig ägo. Fru talman! Jag ska gå över till att kommentera frågan om avveckling av Barsebäck 2. I 1997 års omställningsprogram, som vi socialdemokrater, Centerpartiet och Vänsterpartiet står bakom, är stängningen av Barsebäck 2 villkorad, och villkoren ska vara uppfyllda före den 1 juli 2001 för att Barsebäck 2 ska få stängas. Jag ska nu redogöra för den utvärdering som ligger till grund för regeringens ställningstagande om stängning av Barsebäck. Slutsatsen av de kortsiktiga åtgärderna inom programmet, som syftar till att ersätta kraftbortfallet, är att man inte kommer att kunna nå den samlande ersättning på 3 TWh som är målet för åtgärderna vid programtidens slut år 2002. Regeringen erinrar om att riksdagen har uttalat att ett villkor för stängningen av den andra reaktorn är att borfallet av elproduktionen kan kompenseras genom tillförsel av ny elproduktion. Minskad användning av kraftbortfallet bedöms inte kunna kompenseras fullt ut till den 1 juli 2001. Åtgärderna för tillförsel av el har dock enligt regeringens uppfattning varit framgångsrika, och bedömningen är att målet om 1 1⁄2 TWh per år för ny elproduktion kommer att klaras. Utskottets majoritet ställer sig bakom regeringens bedömning att de villkor som riksdagen satt upp för stängningen av den andra reaktorn i Barsebäck inte är uppfyllt. Utskottet konstaterar att det inom en rimlig tid borde finnas goda möjligheter att nå målen som är uppsatta för att kompensera kraftbortfallet. Stängningen av den andra reaktorn ska genomföras så snart erforderliga villkor fått genomslag. I likhet med regeringen bedömer utskottet att detta blir fallet senast före utgången av år 2003. Fru talman! Jag ska avslutningsvis kommentera Regeringen har gett Svenska kraftnät i uppdrag att genomföra detta och man har fått ett stöd på 50 miljoner kronor för detta under en femårsperiod, 1999 2004. Utskottets uppfattning är att det inte nu är aktuellt att ändra grunderna för bidragsgivningen eller att utvidga den ekonomiska ramen. Utskottet vill understryka att om det finns näringsverksamhet på fastigheten så ska även detta ligga till grund vid ansökningstillfället. Utskottet vill avslutningsvis understryka vikten av att kostnaderna för landsbygdens elektrifiering redovisas på ett tydligt sätt i budgetpropositionen och att regeringen för riksdagen årligen ska redovisa stödprogrammet.

Fru talman! I mitt anförande ställde jag tre frågor till Nils-Göran Holmqvist. Den första frågan löd: Vilka problem i det svenska elsystemet och energisystemet är det som motiverar den mångmiljardrullning som vi ser? Den andra frågan löd: Är Nils-Göran Holmqvist nöjd, stolt och belåten med resultaten av denna mångmiljardrullning? Det allra tydligaste resultatet är kraftigt ökade koldioxidutsläpp. Den tredje frågan löd: Gäller näringsutskottets tidigare uttalanden angående Vattenfall och dess strategiska roll i omställningen av det svenska energisystemet? Jag ställde frågan om Vattenfall mot bakgrund av inte minst Vattenfalls mycket tunga investeringar, nu senast i tysk brunkolskraft - 60 terawattimmar -. Man har tidigare investerat i polsk och tysk stenkol samt finsk och tysk kärnkraft. Det har varit - vilket också har redovisats inför utskottet - en viktig del i Jag vill upprepa mina tre frågor till Nils-Göran Holmqvist med speciell betoning på den sista. Ska vi se Vattenfalls agerande just som en del i omställningsarbetet, eller är också detta bara tomma ord från majoriteten?
Fru talman! Vi som står bakom omställningsprogrammet är mycket stolta över det som vi har åstadkommit. Sedan är vi klart besvikna över att vi inte har nått ända fram, att vi i dag inte kunde lägga fram ett förslag om att Barsebäck 2 ska vara stängt till den 1 juli 2001. Det är vi inte så nöjda med. Vattenfall är - och det sade jag också i mitt anförande - en resurs i omställningsprogrammet. Vattenfall ska jobba på den globala energimarknaden och vara ett företag som är med och slåss bland alla andra företag i den här branschen. Vi måste se Vattenfall som en resurs. Det kan inte bara vara en nationell fråga. Vi svenskar måste också se till att våra bolag jobbar och är med och slåss på den europeiska marknaden. Självfallet är det så. Det är också detta som Vattenfall nu har gjort. Vi kan inte sitta här hemma i Sverige och titta på när utländska intressenter köper upp svenska bolag. Vi måste också jobba på den här marknaden. Därför är det mycket viktigt att det statliga ägandet i Vattenfall består, inte att det - som Ola Karlsson och moderaterna säger - säljs ut och introduceras på börsen. Det är ju Ola Karlssons och moderaternas recept, men om Vattenfall säljs ut kommer vi inte kunna finnas med på den avreglerade marknaden.
Fru talman! Det gör mig mycket bekymrad att en företrädare för socialdemokraterna säger sig vara stolt över resultatet av omställningsprogrammet när det tydligaste resultatet är kraftigt ökade koldioxidutsläpp. Jag trodde att vi här i kammaren skulle kunna enas om att vi borde arbeta för att minska utsläppen. Jag trodde inte att jag skulle behöva höra deklarationer om stolthet över ökade utsläpp. När det gäller Vattenfall menar jag att man måste välja väg. Antingen låter vi Vattenfall vara ett kraftfullt energibolag som agerar på kommersiella villkor som andra bolag på energimarknaden eller också låser vi det med politiska bojor och säger att bolaget ska vara en strategisk aktör i omställningsprogrammet. Vad är Vattenfalls roll i omställningsprogrammet? Jag menar att Vattenfall behöver vara ett starkt bolag som jobbar internationellt i varje fall i norra Europa. För det behöver det nu en bättre ägare än vad staten kan vara. Vilka är problemen på el och energimarknaden som motiverar miljardrullning? Jag pekade i mitt anförande på det som jag uppfattar som det starkaste argumentet, nämligen möjligheten att köpa politisk makt. Det motiverar miljardrullningen. Vad anser Nils-Göran Holmqvist vara det stora problem som motiverar dessa förödda miljarder?
Fru talman! Ola Karlsson och Moderaterna talar alltid om miljardrullning när vi diskuterar energi. I botten ligger 1980-års folkomröstning. Där sade en stor majoritet av svenska folket: Vi ska se till att stänga kärnkraftverken. Det är det beslut som vi en gång i tiden har fattat. Det är det vi nu genomför. Vi har inte köpt någon makt, utan vi har förhandlat med våra samarbetspartier Centerpartiet och Vänsterpartiet. Andra partier var också inbjudna att delta i förhandlingarna. Men de ville inte vara med utan ställde sig vid sidan av. De hade andra utgångspunkter för svensk energipolitik. Vad gäller Vattenfall, Ola Karlsson, kan jag bara återupprepa det jag sade i mitt anförande och i mitt förra replikskifte med Ola Karlsson. Det är strategiskt viktigt att det finns ett statligt ägande i Vattenfall, och Vattenfall är strategiskt viktigt i samband med vårt omställningsarbete.
Fru talman! Stängningen av Barsebäck bygger på energiöverenskommelsen från år 1997. Den överenskommelsen bygger i sin tur i allt väsentligt på folkomröstningen från år 1980, precis som Nils-Göran Är det verkligen rimligt, Nils-Göran Holmqvist, att ett över 20 år gammalt beslut ska styra Sveriges energipolitik i dag, trots den oerhörda tekniska utveckling som skett sedan dess?
Fru talman! Den här frågan har Eva Flyborg ställt vid varje tillfälle vi diskuterat energifrågan. Är det rimligt, och hur länge kan vi tänka oss att det finns med? Vi anser att det är rimligt att ett 20 år gammalt beslut finns med i den här diskussionen. Vi har reviderat våra uppfattningar. Vi har tagit till oss den nya tekniken. Vi ser att det nu är möjligt att stänga ytterligare ett kärnkraftverk. Vi har också sett till att ta bort år 2010 som slutdatum, som tidigare regeringar har fattat beslut om. Hur hade det sett ut om vi hade haft det kvar? Då hade vi inte haft många år kvar till det att all kärnkraft skulle vara avvecklad i Sverige. Nu har vi bestämt oss att två kärnkraftverk ska stängas. Vi har stängt det ena, och det andra ska stängas, som vi samarbetspartier bedömer det, senast år 2003. Sedan ska de övriga kärnkraftverken avvecklas i en jämnt takt.
Fru talman! Jag tycker för min del att om man hade tagit till sig det som har hänt i utvecklingen och i omvärlden hade man fattat ett helt motsatt beslut. Om man har tagit till sig informationen om vad som har skett, varför kan man då inte avskaffa tankeförbudet? Jag tycker att det är ett mycket märkligt inslag i en modern demokrati att man har ett s.k. Skulle inte Nils-Göran Holmqvist kunna säga här i dag: Visst skulle vi kunna tänka oss att ta bort det. Det är inte rimligt att ha kvar det, det inser också vi. Det vore att ta till sig utvecklingens framfart.
Fru talman! Även den frågan har vi kommenterat tidigare. Vi är i dag inte beredda att ompröva det beslutet, utan det ligger fast. Den lagstiftning vi har kring den frågan finns kvar. Jag har inga ytterligare kommentarer i frågan.
Fru talman! Jag ska försöka att fatta mig kort. I det betänkande som vi nu behandlar skriver utskottets majoritet följande: Enligt utskottets uppfattning är det av största vikt att kärnkraftsavvecklingen kan genomföras utan att den leder till oacceptabla effekter för miljön. Jag har tidigare i mitt anförande konstaterat att utsläppen av koldioxid med detta beslut som de tre partierna står bakom kommer att öka med 3-5 miljoner ton. Detta leder till att miljöskulden ökar med 30 Var går smärtgränsen för den kostnad som kan betraktas som oacceptabel för socialdemokraternas del?
Fru talman! Visst ökar miljöutsläppen med det stängningsbeslut vi har. Men man ska ha klart för sig att oavsett om vi stänger eller inte så kommer miljöutsläppen från dessa verk som finns på andra sidan sjöar och hav att producera el även fortsättningsvis. Det är precis som Göran Hägglund sade. Utsläppen är internationella och globala. De kommer vi att få in oavsett om vi säger att vi ska ha våra kärnkraftverk kvar. Dessa verk kommer också fortsättningsvis att producera el. Vattenfall har nu ett engagemang och går in i dessa länder och köper upp verk. På det sättet ser man också till att vi kanske förnyar den teknik som finns så att vi inte får de utsläpp som sker från de kraftverk som finns i Polen och som produceras i Danmark.
Fru talman! Jag tvingas konstatera att Nils-Göran Holmqvist har fel i detta avseende. Han säger att om vi inte gör någonting kommer dessa verk att tuffa och gå i andra länder med de negativa miljöeffekter som följer därav. Där har han fel. Vi vet att det är som jag sade i mitt anförande. Kolet fungerar som ett dragspel i de här sammanhangen. Om vi stänger av fungerande kärnkraftsreaktorer kommer elproduktionen från kol att öka och importen kommer att öka till Sverige.

Det tycker jag är skrämmande, fru talman.
Fru talman! När det gäller utsläppen vet vi inte med säkerhet att det blir de utsläpp som Göran Hägglund nu redovisar. Det finns andra experter som säger annat om hur stor andel av utsläppen det är. I de energisamtal vi har fört där vi har haft med experter har det framgått att de tvistar. Är det ett par miljarder ton som släpps ut? Det finns ingenting som bekräftar att det beror på att vi har stängt Barsebäck 1. Det tvistar fortfarande våra experter om. De kan inte vederlägga att det är på det sättet. Det är ett tyckande i den här frågan.

Fru talman! Toppmötet i Nice dominerades av regeringskonferensen om unionens institutioner. Regeringskonferensen har avslutats framgångsrikt. Vi har nu en överenskommelse om ett nytt fördrag. Det är en nödvändig förutsättning för att nya medlemmar ska kunna tas emot fr.o.m. slutet av 2002. Unionen står stärkt inför utvidgningen. Jag vill gärna gratulera ordförandelandet Frankrike till denna framgång. På flera sätt stärker unionen sin förmåga att fatta beslut och möta gemensamma utmaningar. Vi får en större flexibilitet i samarbetet. Grupper om minst åtta länder får möjlighet att gå före med ett fördjupat samarbete. Det kommer att vara nödvändigt med många länder i samma union. Samarbetet ska stå öppet för alla. Det är bra. Målet måste vara att vi alla går framåt, även om några tar täten. Sverige har en hög välfärdsnivå och höga ambitioner. Vi kan själva ha anledning att delta i eller initiera sådant samarbete. Den gemensamma utrikespolitiken förblir i allt väsentligt just gemensam, vilket hela tiden varit Sveriges ståndpunkt. En uppdelning i grupper inom detta område skulle försvaga unionen. Beslutsförmågan inom EU kommer att stärkas. Kvalificerad majoritet är som bekant redan i dag gällande beslutsordning för det stora flertalet av fördragens bestämmelser. Ungefär en tredjedel av de återstående bestämmelserna förs nu till kvalificerad majoritet. Det betyder bl.a. att unionsmedborgarnas fria rörlighet underlättas och att möjligheterna ökar att agera effektivt på handelspolitikens område. Tyvärr nåddes endast små framsteg på asyl och migrationsområdet där mer beslutskraft måste komma till. Skattefrågor inom unionen, inklusive miljöskatter, ska även fortsättningsvis beslutas med enhällighet. Det är ingen tvekan om att vi behöver samordna politiken för att begränsa klimatpåverkande utsläpp, men framstegen hittills i arbetet med att förhindra illojal skattekonkurrens, t.ex. när det gäller kapitalbeskattning, visar att man med politisk vilja kan skapa samordning utan att det behöver inkräkta på den nationella beskattningsrätten. Även för familjefrågor inom civilrätten kvarstår enhällighet, vilket vi önskade. Sak samma gäller den besvärliga frågan om beskattningen av ledamöterna av Europaparlamentet. Det var viktigt för Sverige att vi kunde enas om att kommissionen kommer att ha en ledamot per medlemsland till dess att unionen utvidgas med ytterligare tolv länder. De fem stora länderna som nu har två ledamöter avstår en av dessa fr.o.m. 2005. När unionen når 27 medlemmar ska ett enhälligt beslut fattas om en minskning av antalet kommissionärer. Då ska också ett system för en helt jämlik rotation fastställas. Det är en vettig kompromiss. Nu kommer kandidatländerna inledningsvis att få en egen kommissionär, och, vilket är mycket viktigt, de deltar i diskussionen om hur den framtida kommissionen ska se ut och organiseras. Vi kom redan i Amsterdam överens om att de stora länderna skulle kompenseras för förlusten av en av sina två kommissionärer. Det ligger också i vårt intresse att en inte alltför smal majoritet av befolkningen står bakom besluten. Röstviktningen har nu ändrats på ett sätt som ger en rimlig balans mellan större och mindre länder även efter utvidgningen. Ungefär samma andel av befolkningen som nu måste stå bakom ett beslut också i fortsättningen. Vi har nu en gemensam EU-position inför utvidgningsförhandlingarna om vilken röstvikt varje land bör ha. Det finns vissa riktlinjer för hur man ska bestämma vilken andel av rösterna som ska krävas för beslut efter varje utvidgning. För Sveriges del innebär det att vi får tio röster. Vår snedsits i förhållande till närmast större länder reduceras. En särskild deklaration antogs också om att en bred och omfattade debatt om unionens framtid måste föras där alla intresserade och den europeiska allmänheten kan delta. De svenska och belgiska ordförandegrupperna fick uppdraget att summera och föreslå former för en sådan diskussion med sikte på nästa regeringskonferens. Vi kommer att lämna en rapport om en sådan framtidsdebatt till toppmötet i Göteborg. Deklarationen nämner en del frågeställningar som behöver diskuteras. Det gäller bl.a. fördelningen av kompetens mellan medlemsländerna och unionsnivån, de nationella parlamentens roll i det framtida EU-samarbetet och hur fördraget kan förenklas. Kandidatländerna ska erbjudas att delta i framtidsdebatten fullt ut. Det allra viktigaste är att deklarationen klart säger att den fortsatta framtidsdebatten och nästa regeringskonferens inte får komma i vägen för utvidgningen. Det är ett tydligt och lugnande besked för kandidatländerna. Toppmötet nådde en del andra viktiga resultat. Det europeiska rådet godkände en socialpolitisk dagordning för unionen. Den markerar ytterligare ett steg i EU:s utveckling bort från ett renodlat ekonomiskt samarbete till en bredare dagordning. I dagordningen framhölls social välfärdspolitik som en produktiv faktor som stimulerar sysselsättning och tillväxt. Den öppnar också för att vi vid toppmötet i Stockholm i mars kan inleda diskussionen om den demografiska utmaning med allt äldre befolkningar som unionen står inför. Det gäller bl.a. pensionssystemens finansiella uthållighet och frågan om hur vi skapar bättre förutsättningar för att kombinera familj och arbete. Vi avslutade arbetet med att ta fram en grundkonstruktion för hur EU ska hantera kriser. Vi går nu in i en fas där EU under 2001 skaffar sig en egen grundläggande krishanteringsförmåga där militära instrument kompletteras av förmågan att hantera även civila kriser och att förebygga konflikter. Kommissionen presenterade ett nytt paket för att stärka sjösäkerheten. Det rådde allmän uppslutning om att unionen måste påskynda sina ansträngningar på detta område. Livsmedelssäkerheten och de åtgärder jordbruksministrarna enats om gällande BSE, galna ko-sjukan, diskuterades. Åtgärderna välkomnades, och kommissionen gavs kompletterande uppdrag. På miljösidan riktades en stark uppmaning till att återuppta förhandlingarna om klimatkonventionen. På migrationsområdet manades till snabb behandling av det förslag som avser människohandel och gemensamma asylprocedurer. Fru talman! Detta är en del av det arv vi tar över från Frankrike den 1 januari 2001. Då tar det svenska ordförandeskapet i den europeiska unionen vid. Under sex månader ska den svenska regeringen verka i hela unionens intresse och för alla unionens medborgare. Sverige ska leda samarbetet och driva EU:s arbete framåt. Sverige ska också vara unionens röst gentemot kandidatländer och i internationella forum. Sverige kommer på ett helt nytt sätt att stå i centrum av den internationella politiska arenan. EU är inget statiskt. Det är en union i ständig förändring. EU är i dag en union av aktiva välfärdsstater. Den inre marknaden är i princip genomförd. Valutaunionen växer successivt fram. Arbetet domineras av frågor som direkt rör medborgarna. Arbetslöshetsbekämpning, öppenhet, sociala frågor, arbetslivs och miljöfrågor är frågor som Sverige arbetat aktivt med sedan vi blev medlemmar i EU. Det svenska ordförandeskapet i EU kommer i ett historiskt skede under en period i EU som präglas av stora förändringar. EU ska välkomna ett stort antal nya medlemsländer, och samarbetet ska utvecklas så att det blir funktionellt också i ett väsentligt större EU. Målet om full sysselsättning ska nås i hela Europa. Miljöförstöringen ska hejdas. Ett alltmer globaliserat kapital ska hanteras. Den demografiska utvecklingen ska mötas utan sänkta ambitioner för trygghet och välfärd. Kampen mot främlingsfientlighet, internationell brottslighet och människohandel ska intensifieras. I samtliga dessa frågor finns ett starkt svenskt engagemang både bland folkvalda och bland medborgare. Tre av dessa områden kommer att prioriteras särskilt av det svenska ordförandeskapet: utvidgningen, sysselsättningen och miljön. Det är tre omfattande politikområden, vart och ett med avgörande betydelse för hur framtiden kommer att gestalta sig för Europas medborgare. Först utvidgningen. Ingen fråga är så avgörande för EU:s framtid och för utvecklingen i Europa som välkomnandet av nya medlemmar i unionen. Det handlar om vår möjlighet att befästa grunden för fred, frihet, demokrati och välstånd i Europa. Det är en historisk chans som med det kalla krigets slut och järnridåns fall öppnar sig för dagens generationer. Regeringskonferensen har slutförts och förberedelserna är vidtagna. Stora framsteg har gjorts i kandidatländerna. Mycket arbete återstår innan utvidgningen blir verklighet, men möjligheten finns nu att välkomna nya medlemsländer fr.o.m. slutet av 2002. Kandidatländerna måste fortsätta att med kraft genomföra reformer för att uppfylla villkoren för medlemskap. Medlemsländerna måste konstruktivt bidra till att förhandlingarna förs framåt. Kommissionen måste underlätta processen. Gemensamt måste vi alla sträva efter att utvidgningen kan ske med starkt stöd bland unionens medborgare. Under det första halvåret 2001 kommer utvidgningsprocessen att gå in i en fas av konkreta förhandlingar inom många svåra områden. Sveriges målsättning är att försöka bana väg för ett politiskt genombrott i förhandlingarna under vårt ordförandeskap. För oss som lever i norra Europa är utvidgningen nära och påtaglig. EU växer österut och norrut in i vårt närområde. Vi vet att Östersjöregionen har potentialen att bli en av världens snabbast växande regioner under detta decennium. Nya och gamla EU medlemmar, nya och gamla demokratier kommer att dela ansvaret för att ta vara på möjligheterna i denna dynamiska och växande region. Utvidgningen är en av de viktigaste processerna i vår generation, en av de viktigaste processerna som vi kommer att ha förtroendet att hantera. Vi är i färd med att slutföra det historiska skeende som äntligen sätter stopp för uppdelningen av Europa i öst och väst och skapar fred, bestående fred i Europa. Det är en dröm vi närt länge. Det är med ödmjukhet, stolthet och stark vilja som den svenska regeringen ser på sin möjlighet att bidra i det arbetet. Så den andra uppgiften, sysselsättningen. I den svenska debatten har både det nationella målet om att halvera den öppna arbetslösheten till 4 % och ambitionen att göra EU till en sysselsättningsunion länge hånats. I dag har vi halverat den öppna arbetslösheten. Full sysselsättning är ett övergripande ekonomiskt och socialt mål för EU. EU är en sysselsättningsunion där fler får jobb och arbetslösheten sjunker. Det är en framgång för socialdemokratin i Sverige och Europa. Men fortfarande går drygt 15 miljoner människor i Europa utan jobb. Arbetslösheten är ett gigantiskt slöseri med ekonomiska resurser och, än värre, med människors kunskap och ambitioner. I arbetslöshetens och vanmaktens spår växer sig antidemokratiska krafter starkare i hela Europa. Vi måste bryta arbetslösheten och vi måste göra det i samarbete över nationsgränserna. Ingenting är viktigare för individens utveckling och frihet än att ha ett jobb och en egen försörjning. Ingenting är viktigare för demokratin och jämlikheten än arbete åt alla. En union som inte tar arbetslösheten på allvar kan aldrig vara den medborgarnas union vi vill se. Vägen till full sysselsättning går över ekonomiska reformer, utvecklad social trygghet och stärkt välfärd. Med satsningar på utbildning, forskning, ny teknik, miljöinvesteringar och jämställdhet ska EU på tio år utvecklas till världens mest konkurrenskraftiga och kunskapsintensiva ekonomi. Nu utvecklas en ny samarbetsmodell kring sysselsättning och tillväxt där mål och initiativ utarbetas gemensamt och där jämförelser sätts i system. De gemensamma målen ska leda till nationella åtgärder och till mätbara resultat i medlemsländerna. Vid toppmötet i Stockholm i mars görs en första avstämning, och vägen för det fortsatta arbetet ska stakas ut. Vi har inte råd vare sig mänskligt eller ekonomiskt med att stora grupper står utanför den europeiska arbetsmarknaden. Sverige kommer därför att ta upp kampen mot alla former av diskriminering på arbetsmarknaden. Vi kommer aktivt att verka för ökad jämställdhet och social trygghet, bättre arbetsmiljö och stärkta rättigheter för löntagarna. Jämställdheten ska genomsyra allt EU-samarbete. I dag är jämställdhet en modern strategi för tillväxt. Familjepolitik och välfärdspolitik, jämställdhetsarbete och sysselsättningsåtgärder måste samverka. Det är särskilt viktigt mot bakgrund av den demografiska utvecklingen. Vi har i dag ett mål om ökad sysselsättningsgrad i medlemsländerna, vilket inte minst gäller unionens kvinnor. För att säkra EU:s tillväxt och EU-medborgarnas välfärd i framtiden måste målet nås. Så det tredje området, miljön. De stora miljöhoten kan inte avvärjas utan ett aktivt internationellt samarbete. EU-samarbetet på miljöområdet måste fördjupas. Vi måste utgå från en helhetssyn på politiken. Vi vill att EU går före och visar vägen mot en utveckling där ekologiska, ekonomiska och sociala hänsyn samverkar och förstärker varandra. En strategi för anpassning av EU:s politik till en långsiktigt hållbar utveckling ska antas vid rådets möte i Göteborg. Miljöhänsyn måste integreras i samtliga EU:s samarbetsområden. Behandlingen av EU:s sjätte miljöhandlingsprogram måste föras framåt. Programmet ska gälla de kommande tio åren och bör inriktas på tydliga och väl motiverade miljömål och miljöindikatorer. Det bör bli ett av fundamenten i den övergripande strategin för hållbar utveckling. Klimatfrågan är en central fråga på EU:s dagordning och kommer att ges fortsatt hög prioritet. Den snabbt växande kemikaliemarknaden måste uppmärksammas. Sverige kommer att verka för att enighet uppnås kring en ny kemikaliestrategi där försiktighetsprincipen är en viktig utgångspunkt. Med kretsloppstänkande och utnyttjande av nya forskningsrön och ny teknik är det i dag fullt möjligt att bruka jordens resurser utan att förbruka dem. Utvecklingen av ny resurssnål teknik öppnar samtidigt unika möjligheter för ekonomisk tillväxt på nya marknader. Det är möjligheter vi måste ta till vara. Miljöfrågorna rymmer en djup moralisk dimension. Vi lånar jorden av våra barn och barnbarn. Kommande generationer har samma rätt som vi till en jord där vattnet går att dricka och räcker till alla, jorden ger skörd, djur och växtlivet är rikt, luften är frisk och solen är en livgivande kraft. Vår generations uppdrag är att lämna efter oss ett Europa där de stora miljöproblemen är lösta. Fru talman! Det vi i dag kallar EU bildades en gång för att göra krig omöjliga på den europeiska kontinenten. Alldeles så har det inte blivit. Konflikter förekommer alltjämt i Europa och i dess närhet. Arbetet med att utveckla EU:s förmåga när det gäller krishantering och konfliktförebyggande åtgärder är därför mycket viktigt. EU har unika möjligheter att spela en central roll på detta område. Det förtjänar att påpekas att det var de alliansfria länderna Finland och Sverige som pekade på detta för ett antal år sedan. Vi kommer under vårt ordförandeskap särskilt att arbeta med att utveckla EU:s förmåga till civil kristhantering, att se till att den militära förmågan blir operativ och redo att vid behov sättas in samt att utveckla samarbetet mellan EU och FN. Samarbetet mellan EU och Ryssland är centralt för Europas säkerhet och utveckling. Därför kommer det att ges en framträdande plats under ordförandeskapet. Vi kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt samarbetet kring miljöfrågor, organiserad brottslighet samt situationen i Kaliningradområdet. Utvecklingen på Balkan och i Mellanöstern kommer också att ägnas stor uppmärksamhet, liksom situationen på den koreanska halvön. Förbindelserna mellan EU och USA ska stärkas. Sverige vill bidra till ett EU öppet mot omvärlden, med demokrati, solidaritet och respekt för mänskliga rättigheter som stark gemensam grund. Fru talman! Den inre marknaden är en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Den är oerhört viktig för det europeiska näringslivets långsiktiga konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter. Ytterst handlar det om EU:s förmåga att garantera sina medborgare frihet, välstånd och sysselsättning. Medborgarnas intressen måste stå i fokus när vi diskuterar den fortsatta utvecklingen av den inre marknaden. När de nationella parlamenten inte räcker till måste vi ta i bruk de möjligheter EU ger att samordna politiken. Utvecklingen kring BSE är ett tydligt exempel på detta. I en union som sätter medborgarna främst måste den politiska diskussionen föras öppet. Handlingarna måste vara tillgängliga, beslutsvägarna gå att följa och ansvar kunna utkrävas av dem som fattar besluten. Det kräver ett fortsatt arbete för att göra EU till en effektivare, öppnare och modern union. Kraven på kostnadseffektivitet och budgetrestriktivitet måste ställas på EU precis som de ställs på medlemsländernas statsfinanser. Utan starka finanser försvagas möjligheterna att föra politik. Det gäller i alla sammanhang på alla nivåer. Att sätta medborgarna främst betyder också att EU måste bemästra de nya utmaningar Europa står inför på ett sätt som möter medborgarnas förväntningar. Inom det europeiska ledarskapet måste vi bli bättre på att fullfölja politiken och på att förverkliga de visioner och framtidsprojekt som vi fattar beslut om. Det räcker inte med att formulera dem. Den digra listan över fattade beslut vi har i dag bör genomföras innan nya stora projekt dras i gång. Medborgarnas förtroende vinns inte med beslut, utan med resultat som märks i människors vardag. Vi har stora möjligheter att påverka EU:s utveckling. Med oss från toppmötet i Nice har vi uppdraget att inleda en bred och öppen diskussion om hur samarbetet ska anpassas till medborgarnas behov och framtidens krav. Det är ett uppdrag vi tar på stort allvar. Målet på tio års sikt måste vara en utvidgad union med goda relationer till alla sina grannar, en union i ständig förändring, ett öppet nätverk av medborgare och beslutsfattare med stark demokratisk värdegemenskap. Fru talman, ledamöter av Sveriges riksdag! Här i Sveriges riksdag kommer det dagliga arbetet att röra utvecklingen i Sverige. Här ska under nästa halvår fattas beslut som leder till ökad sysselsättning och bättre välfärd, som minskar klyftorna i vårt land och befäster Sveriges position som ledande kunskaps och IT-nation. Här hemma möjliggör en god ekonomisk utveckling nu en tid av reformer. Men som folkvalda representanter för alla regioner i Sverige har ni en viktig och självklar roll också i arbetet med att skapa en vital och ständigt pågående folklig diskussion om Europaunionen och det svenska medlemskapet. Tillsammans med regeringen kan ni föra kunskap om ordförandeskapet ut till det svenska folket. Regeringen kommer löpande att hålla riksdagspartierna informerade om hur arbetet med ordförandeskapet fortskrider. Ingen kan säkert säga vad som kommer att dominera den politiska debatten under det svenska ordförandeskapet. Säkert är dock att det kommer att bli ett spännande halvår. Vi kommer att vara i händelsernas centrum. Vi kommer att vara ett ordförandeskap som möter en rejäl utmaning, men också får en unik chans att visa upp det bästa av Sverige. Vi kan starta arbetet med tillförsikt. EU är viktigt för Sverige. Sverige är också viktigt för EU. Trots att vi är ett litet land har vi kunnat, och kommer att kunna, komma med väsentliga bidrag till EU:s utveckling. Jag är övertygad om att vi med gemensamma ansträngningar framgångsrikt kommer att kunna lotsa unionens arbete framåt samtidigt som vi lever upp till de krav de svenska väljarna ställer på sin regering.

Fru talman! Jag vill tacka Göran Persson för den här redogörelsen, och ställa en allmänt hållen fråga utifrån resultaten i Nice. Statsministern har ju vid flera tillfällen uttalat sig starkt för ett mellanstatligt samarbete inom den europeiska unionen. I den frågan är vi överens om att det är den ordning vi vill ha. Statsministern har också sagt att det är det vi ska arbeta för, vilket bör innebära att vi ska arbeta mot en ökad överstatlighet och att fler beslut fattas med överstatlighet. Vad är statsministerns bedömning utifrån resultaten i Nice? Är det en ökad överstatlighet, eller är det en ökad mellanstatlighet som vi kommer att få se i det fortsatta samarbetet?
Fru talman! Om detta kommer det att tvistas. Jag kan bara säga att för min del, och för regeringens del, var det viktigaste med Nice alla beslut om utvidgningen. Det är på plats nu. Det är färdigt för det. Vi klarade en kommissionär. Det är på plats. Vi fick en hyfsad röstviktning. Det är på plats. Sedan kan man ju följa europeisk debatt - även debatt i Sverige - och där uttrycks ganska många hårda ord om det franska ordförandeskapet. Låt mig passa på att säga att jag tycker att de är djupt orättvisa. Det var ett framgångsrikt ordförandeskap. Däremot kanske många i Europa hade större förväntningar på att besluten skulle ta ett kliv i tydlig riktning mot federativa inslag, och mer av federal utveckling. De blev naturligtvis besvikna på Nice. I den meningen tycker jag att toppmötet i Nice var ett bra toppmöte. Det ger en bra grund att gå vidare på. Vi är inne i en fas i den europeiska unionen då vi ska verkställa många beslut som redan har tagits. Jag tycker att den debatt vi har haft i Sverige har varit befriande realistisk kring de möjligheter som fanns att nå resultat i Nice. Man kan ju säga att de resultat vi nådde låg väl i linje med vad åtminstone den svenska regeringen tyckte var bra resultat. Jag tror att också majoriteten av den här riksdagen har den uppfattningen.
Fru talman! Även om många kommer att tvista om frågan om det är ökad överstatlighet eller inte, vore det intressant att höra statsministerns egen uppfattning. Statsministern var ändå på plats. Om vi inte ska hänge oss åt spekulationer i medierna kan det vara bra att få en ögonvittnesskildring. Blir det mer av överstatlighet eller blir det ökad mellanstatlighet?
Fru talman! Jag tror att jag svarade på den frågan när jag sade att de som hade hoppats på att Nice skulle vara ett toppmöte som skulle driva unionen i federativ riktning blev besvikna. Det tror jag är en korrekt beskrivning av toppmötet i Nice.
Fru talman! Jag håller med statsministern om att det som är bra med Nicefördraget är att det öppnar för EU:s utvidgning. Det underlättar Sveriges ordförandeskap. Men när det gäller beslutsförmågan och utvecklingskraften i framtidens EU, tycker jag att fördraget lämnar en hel del att önska. Visserligen kan vi glädja oss åt att det kvarstår ett krav på enhällighet i skattefrågor, men flera andra frågor borde ha förts från krav på enhällighet till avgörande med kvalificerad majoritet. De nya röstreglerna i ministerrådet gör också att det blir svårare att fatta beslut. Det ingick, som statsministern sade, i förutsättningarna att de stora länderna skulle få kompensation för att släppa sin andra kommissionär. Jag erinrar mig att när vi från moderat håll pläderade för att det kunde ligga något i det här med dubbel majoritet hette det att det var för krångligt. Nu har statsministern medverkat till något som kan kallas för trippelmajoritet. Då blir det ju ännu svårare. Hur försvarar statsministern det? Sedan kommer jag till frågan om det närmare samarbetet som ju egentligen löstes i Amsterdam. Nu har statsministern medverkat till att ytterligare mjuka upp reglerna för detta. Att ta bort den s.k. nödbromsen gör kanske inte så mycket. Men att, när det gäller något som betecknas som en sista utväg, gå ned till så få deltagarländer som åtta måste vara fel. Det kommer att verka splittrande på samarbetet i Europa. Här undrar jag om detta beror på att statsministern egentligen tycker att det är skönt att kunna ställa sig vid sidan av när det kommer känsliga frågor om utvidgat samarbete och när Sverige inte vill ta ansträngningen att delta, som t.ex. beträffande införandet av euron.
Fru talman! Jag tillhör dem som tror att det nära samarbetet kommer att visa sig vara ett utomordentligt inslag i unionens arbete, av det skälet att vi får en mer heterogen union framöver. Vi kommer att få se en union som är väldigt stor och där det kommer att finnas olika politiska ambitioner och olika ekonomisk utvecklingsnivå. Det kommer att finnas ett stort behov av att låta vissa länder, om det är så att de tycker att det är rimligt, gå före - inte tvinga alla att göra det samtidigt, för om man har den ambitionen kommer man att skapa antingen en väldig fördröjning i integrationen eller också en integration som präglas av väldigt starka motsättningar. Jag tycker alltså att det fördjupade samarbetet - enhanced cooperation som den engelska termen lyder - är någonting som inte kommer att splittra unionen utan som kommer att motverka en splittring av unionen. Under en överskådlig tid, som i och för sig kan vara mycket lång, kommer det att vara ett instrument som används för att på så sätt göra den process som vi nu har framför oss förenlig både för de nya medlemsstaterna och för de tidigare som har mycket starka ambitioner vad gäller en djup integration. Detta med QMV, omröstning med kvalificerad majoritet, tycker jag nog är lite överskattat sett till de regler som finns kring beslutsfattandet i dag och de regler som kommer att finnas också i fortsättningen. Så där fruktansvärt effektivt är det inte som beslutsinstrument, utan det är ett sätt att ta beslut som redan nu ligger nära enhällighet och som definitivt kommer att göra det i fortsättningen också. Diskussionen kring röstfördelningen understryker att det fortfarande finns mycket starka nationella intressen inom unionens ram, något som vi hela tiden har sagt och som det inte finns någon anledning att dölja.
Fru talman! När det nu ändå blev så att en trippelmajoritet krävs hade det kanske funnits skäl att överväga vad vi moderater har talat om - den dubbla majoritet som också kommissionen stått bakom. Det hade faktiskt automatiskt gett ett bättre utfall med hänsyn till folkmängden lika väl som man räknar varje land för sig. Det här med närmare samarbete har vi ju tidigare talat om och jag har pekat på vilka svårigheter och konstigheter som uppstår. När det gäller beslutsprocessen är man ju väldigt noga med att reglera hur det ska gå till i ministerrådet - dvs. att de länder som inte deltar inte ska få rösta. Men i beslutsprocessen ingår även Europaparlamentet. Med så få deltagare som åtta kan det inträffa att majoriteten utgörs av företrädare för länder som inte deltar i det närmare samarbetet. Det är sådana konstigheter som uppstår. För att anknyta till den debatt som fördes förut av Gudrun Schyman kan jag säga följande. Statsministern har ju tidigare betecknat just närmare samarbete som ett utslag av mellanstatlighet. Hur förklarar statsministern att det förhållandet att man utvidgar för överstatlighet på nya områden, om än med ett begränsat deltagande, kan vara ett utslag av mellanstatlighet?
Fru talman! Resonemanget kring detta med dubbel majoritet tycker jag i och för sig är intressant. Men med förlov sagt, Lars Tobisson, det är ingen realistisk lösning på de problem som vi har att hantera - kanske ett utopiskt, framtida sätt att fördela inflytande i en federation men inte i en union som präglas av att den är en union av både nationer och medborgare. Där får man den här typen av garderingar i röstfördelningen som stora länder har varit måna om och som också andra har pläderat för. Det är orent, visst. Men det är också uttryck för att det egentligen är en rätt märklig skapelse konstitutionellt eller statsvetenskapligt. Den europeiska unionen har ju ingen motsvarighet på så sätt. Alltså: stora ambitioner, en långt driven dagordning men fortsatt en bas i det mellanstatliga. Så är det och så kommer det, såvitt jag förstår, att vara under överblickbar framtid.
Fru talman! Det var en bra information som vi fick från mötet. Jag tycker också att mötet i Nice har gett den grund för en utvidgning som ligger i att ansökarländerna har fått en siffra angiven. Det är lite av en mental tröskel som man på det här sättet har passerat. Vidare delar jag den uppfattning som statsministern redovisade om att utvidgningen är den fråga som bör ligga i ordförandeskapet. I sin redovisning här sade statsministern att ett starkt folkligt stöd är viktigt. Jag delar också den uppfattningen. Det är därför som vi i Centerpartiet har talat om behovet av att under ordförandskapet nå ut till hela Sverige med det engagemang som behövs. Så var det ju inte i Nice. Tårgasen låg rätt tät över Nice de aktuella dagarna. Jag var där nere i ett helt annat ärende och träffade liberala partiledare. Bokstavligt talat kunde jag känna att här fanns en klyfta mellan makten och människorna. Sedan kan man diskutera hur demonstrationer och annat genomfördes men här fanns i alla fall en klyfta. Den klyftan tror jag måste överbryggas i det långsiktiga arbetet och också i det kortsiktiga genomförandet av vårt ordförandeskap. Därför är min fråga till statsministern: Har han lärt sig något i den här delen eller tänkt ännu mer på detta med hur nå ut med ordförandeskapet till hela Sverige, till människorna i Sverige, och hur vid sidan av de rent polisiära frågorna klara av att genomföra ordförandeskapet så att det bättrar på stämningen för EU i Sverige och inte förvärrar den?
Fru talman! Det är viktiga frågor som Lennart Daléus tar upp. Det är klart att jag grubblar på det här och det gör väl också de andra som är ansvariga. Vi hoppas att vi ska slippa det som vi mötte i Nice och dessförinnan i Biarritz och som vi har sett på andra ställen runtomkring i världen - en typ av rätt våldsamma upplopp. Det vore trist om det blev det man kom att komma ihåg från toppmötena. Vi ska göra vad vi kan för att undvika det i Sverige men den frågan äger vi inte helt och fullt. Däremot äger vi hur vi för dialogen kring vårt ordförandeskap. Det handlar om ödmjukhet och öppenhet och - något som jag tycker är väldigt viktigt - om att inte överdriva förväntningarna, att inte skruva upp förväntningarna till en orealistisk nivå. Lär av efterbörden till debatten om Nice! Det är ju så oerhört många som är besvikna på att man inte fick ett slags strömlinjeformad beslutsapparat där dagordning efter dagordning i Europa trycks igenom. Det har egentligen aldrig varit möjligt eller önskvärt men debatten förs ganska ofta så. Nu talar vi om de nära sakerna: utvidgningen, arbetslösheten och miljön. Vi har engagerat kommuner i vänortssamarbete. Vi öppnar upp för folkrörelser. Vi bjuder in skolelever. Vi försöker sprida information runtom i landet. Detta är naturligtvis otillräckligt men jag är oerhört glad om Lennart Daléus, med den förankring som han har i Folkrörelsesverige, kan dra sitt strå till stacken. Det är något som vi i allra högsta grad har anledning att samarbeta kring.
Fru talman! Det gör vi naturligtvis gärna. Som parti kommer vi på ett riktigt sätt att agera på de platser och i de sammanhang där ordförandeskapet genomförs. Men jag tänker på det som Göran Persson nu lite grann snuddade vid. Det kom ju siffror i går eller i förrgår på det mycket svaga EU-stödet hos den svenska befolkningen. Då hjälper det inte att bara involvera kommuner och organisationer, utan det måste finnas någon nyckel som regeringen funderar över för att nå människor i det här arbetet, så att detta kan göras till just ett avstamp för ett fortsatt starkare EU-engagemang i Sverige. Vi har ju de besvärliga frågorna med BSE, galna ko-sjukan - man kan stapla dem på varandra - som gör människor oroliga. Det är snarast den strategin jag efterfrågar. Vad är strategin för att nå människor i Sverige, inte bara strukturer?
Fru talman! Jag tror att det låg i ett av mina tidigare svar. Ett av de problem som unionen har haft har varit att det har upplevts som en diskrepans, en skillnad, mellan debatt, diskussion och beslutsfattande och sedan vad som i verkligheten blir av det hela, det som vanliga människor märker i sin vardag. Om vi nu har en fas där vi kan koncentrera oss på att genomföra beslut - låt oss kalla det en aktiv konsolidering av unionen - kan det mycket väl komma att vara någonting som bygger under en positivare opinion. Jag tror att det är så det fungerar. Reflektera ett kort ögonblick, Lennart Daléus: Var skulle vi ha stått i dag om problemen med galna kosjukan hade brutit ut utan att vi hade haft den typ av politiskt diskussionsforum och politiskt beslutsforum som unionen representerar? Man har snabbt kunnat ta beslut, lägga fast en policy och säga att Sverige, Finland och Österrike har en särskild ställning och att andra länder behöver en insats. Det är ett utmärkt uttryck för beslutskraft. Rädslan och oron finns, men jag är inte säker på att den hade varit mindre om unionen inte hade funnits - tvärtom.
Fru talman! Jag tyckte också att det var en mycket intressant information. Nästan för oss alla är det glädjande att huvudbudskapet är att man nu har lagt grunden för utvidgningen. Från Folkpartiets sida betraktar vi den som den allra viktigaste frågan. Det var också intressant att höra att statsministern talade så väl om miljöfrågorna, inte minst inför det svenska ordförandeskapet. EU har tillkommit för Europas frihet och fred och för att hantera de gränsöverskridande frågorna i vår världsdel. Bland dem finns förstås ofta miljöfrågorna. Det är uppenbart att luften är en fråga som i hög grad är gränsöverskridande, och växthuseffekten är ett lysande exempel på detta. Vi är väl också överens om - det har jag märkt genom åren - att man i stor utsträckning ska använda ekonomiska styrmedel för att komma åt miljöproblem. Ett sådant är att beskatta exempelvis koldioxidutsläpp. Där är vi tyvärr inte överens om hur vi ska komma fram, eftersom statsministern genom åren har varit emot att man får använda kvalificerad majoritet för att få igenom en gemensam lägsta nivå för koldioxidskatten. Så var det tyvärr också i Nice. Vi tycker från vår sida att det är mycket beklagligt. Jag har tittat på Socialdemokraternas hemsida för att lära mig mer om var Socialdemokraterna står i de här frågorna, och där har jag läst bl.a. följande: "Vi vill flytta fram positionerna för EU:s miljöpolitik. Därför behövs majoritetsbeslut med fastlagda miniminivåer i lagstiftningen och ökad användning av ekonomiska styrmedel. De minst ambitiösa ska inte bestämma takten." Jag har även läst denna mening: "De svenska socialdemokraterna har varit pådrivande vad gäller kravet på en för hela EU gemensam koldioxidskatt." Jag har då två frågor. Varför vill Socialdemokraterna ge ett annat intryck på sin hemsida än genom det agerande som statsministern har när han är ute och träffar de andra företrädarna inom EU? Vore det inte bättre för Europas miljö om man ändrade politiken så att den anslöt till retoriken i stället för tvärtom?
Fru talman! Om Könberg lyssnade noga på det han själv läste upp, hörde han att där inte fanns något krav på att vi skulle ta miljöskatter med majoritetsbeslut. Dessa formuleringar är mycket noga genomtröskade. Däremot finns det ett tydligt uttryck för att vi vill samordna och höja miljöskatterna, gärna genom att miniminivåer trycks uppåt, men inte med majoritetsbeslut. Varför? Jo, det finns två skäl. Vi vill åstadkomma resultat. Jag är helt övertygad om att den väg vi har att gå fram när det handlar om att få till stånd miniminivåer på miljöskatteområdet handlar om att använda den beslutsmekanism som vi har i dag, dvs. enhällighet. Det är naivt att tro att de länder som är fundamentalt starka motståndare till gemensamma beslut om skatter i EU plötsligt skulle göra ett undantag för miljöskatterna. Det är att köra in i en återvändsgränd. Om vi vill ha resultat, låt oss då använda konsensusbeslut. Om vi vill göra det här till en uppvisning av vem som är mest federal, låt oss då göra det - men den debatten deltar inte vi i. Det är ju det som är det principiellt stora när vi pratar om skatter. Den dagen vi lyfter upp skatter till gemensamma beslut på Europanivå har vi också försatt oss i ett läge där det kommer att finnas europeiska medborgare som betalar skatter som deras eget parlament inte har beslutat om. Jag kan inte tänka mig - det är i och för sig ingen risk för att Sverige drabbas av miniminivåerna - att vi skulle kunna se en situation framför oss i Sveriges riksdag där skattefrågorna successivt börjar lyftas ut härifrån. Det är det principiella resonemanget som det handlar om. Och då menar jag: Se upp för de här federalistiska irrfärderna och kom tillbaka till en praktisk miljöpolitik! Då kan vi säkert övertyga en del om att vi ska höja miniminivåerna, men inte till priset av den här principiella förändringen av skattefrågorna.
Fru talman! Jo, jag lyssnade på det jag själv sade. Det hade varit bra om statsministern också hade gjort det. Jag tror säkert att formuleringarna på hemsidan är noga genomtröskade, men det är ingen tvekan om att de som läser dem och inte har lyssnat på statsministern i kammaren - det finns väl några sådana i landet - får ett annat intryck än det som är verkligheten, nämligen det som statsministern nu förmedlar, att Sverige bromsar försöken att få till stånd en annan beslutsordning så att man kan ha en gemensam miniminivå. Vi har varit inne på frågan flera gånger förut. Jag hoppas att vi ska kunna påverka statsministern. Vi har uppenbarligen misslyckats med det hittills. Det som jag tycker har varit svårt att förstå i den här diskussionen genom åren är att statsministern uppenbarligen tror att det blir väldigt svårt att kunna skilja mellan miljöskatter på koldioxid, socialförsäkringsavgifter, kommunalskatter eller något annat. Det finns många länder i Europa som tror att det går att göra den skillnaden, och många i den här kammaren tror också det. Det handlar inte om ord av typen federalism, utan det handlar om hur vi får bättre miljö i Europa. Då tror vi att man behöver beslut med kvalificerad majoritet. Det blir inte lätt att driva igenom det, men det har inte heller visat sig lätt att driva igenom den höjda nivån med total enhällighet och veto för dem som är minst intresserade.
Fru talman! Det gick alldeles utmärkt med kapitalskatterna för några veckor sedan. Jag betraktar det som en svårare fråga än miljöskatterna. När det gick på det området bör det också gå på det här området. När vi har den framgången, varför då kliva i väg i den här riktningen? Återigen, fru talman, vill jag säga att de formuleringar som citerades är noga genomarbetade. Könberg själv läser tydligt upp att vi strävar efter att höja koldioxidskatten i Europa, men inte med hjälp av att vi byter linje i skattefrågan. Det här är för oss en mycket viktig principiell fråga. Jag skulle tro att den är det också i andra partier, när man börjar tränga in i debatten och förstår att man är beredd att offra en princip för att nå ett resultat som troligen är sämre än vad man skulle ha nått om man inte hade sålt ut en dyrbar princip. Det är så det ligger till. Det är lite förvånande att vi har den här debatten.
Fru talman! I samband med toppmötet i Nice uttryckte statsministern oro över demonstrationerna av bl.a. Attac och oro över en eventuell fortsättning under Sveriges ordförandeskap. Frankrike hade samlat 17 000 poliser i Nice - det är fler än vad hela Sverige kan prestera. Demonstranternas angrepp riktade sig bl.a. mot butiker och banker som inte kunde ges ett fullgott skydd. Risken för att Attac och liknande organisationer kommer, för att uttrycka mig milt, att försöka störa ordningen vid möten i Sverige är stor. Många, inte minst svenska företagare, oroar sig. Jag utgår från att statsministern inte, som statsministern lite grann uttryckte sig nyss, nöjer sig med att hoppas att allt ordnar sig. Min fråga till statsministern är vilka initiativ statsministern kommer att ta för att tillförsäkra både mötesdeltagarna och allmänheten skydd mot militanta demonstranter utan att det går ut över den redan eftersatta kampen mot annan brottslighet.
Fru talman! Jag har fullt förtroende för den svenska polisen - en utomordentligt skicklig yrkeskår med god utrustning, stora resurser och dessutom en bra planering för dessa toppmöten. De var naturligtvis också på plats i Nice och har varit så också vid tidigare toppmöten. Jag känner inte att vi är i det läget att vi på något sätt behöver upplysa den svenska polisen om att det kan vara bekymmersamt vid dessa toppmöten. Jag har förtroende för dess förmåga att hantera situationen.
Fru talman! Det är inte fråga om att ha bristande förtroende för den svenska polisens förmåga, utan det är en fråga om att skapa förutsättningar för den kompetenta svenska polisen att klara av mer än vad den klarar av i dag. Det gäller faktiskt i högsta grad den fråga som statsministern tidigare snuddade vid. Det är inte bara fråga om vårt förtroende för den svenska polisen, utan om allmänhetens förtroende för den svenska polisens förmåga att skydda inte bara mötesdeltagare och andra direkt berörda av mötena utan den svenska allmänheten i dess vardag. Det är i högsta grad en fråga om att bygga upp och icke undergräva det svenska folkets förtroende för den europeiska unionen. Jag hoppas att statsministern har på lut mera konkreta åtgärder. Det räcker inte med förtroende för en kår som inte räcker till.
Fru talman! Låt mig vara väldigt tydlig. Om det hade varit så att vi hade kommit tillbaka från Nice och sagt "Oj, vad här var bråkigt och stökigt. Det har vi inte tänkt på. Det måste vi se till så att vi tar fram resurser till. Vi måste faktiskt också se till så att svenska polisen går i gång och börjar arbeta med detta" hade det varit skäl till stark kritik, för att uttrycka sig milt, av regeringen. Detta är naturligtvis någonting, Gun Hellsvik - det borde hon veta med den bakgrund hon har som tidigare ansvarig för polisen - som en kompetent poliskår har arbetat med under mycket lång tid. Jag har förtroende för den.
Fru talman! Jag vill också tacka för informationen. Jag ville ta upp en mera jordnära fråga. Jag tror nämligen att antalet kommissionärer eller röstviktning inte hör till de frågor som håller EU medborgarna vakna om natten. Däremot står och faller den europeiska unionens framtid med att medborgarna får tillbaka förtroendet för sina politiker. Inför toppmötet i Nice var återigen medierna, framför allt de franska, fulla av anklagelser mot EU:s ordförande för hans påstådda delaktighet i mutor och korruption. Presidenten skyddas mot åtal av sin immunitet. Såväl presidenten som övriga politiker på toppmötet föreföll totalt oberörda av dessa skandaler. När förra årets EU-kommission tvingades avgå till följd av bl.a. korruptionsskandaler försäkrades allmänheten att detta skulle leda till rättsligt efterspel. Av detta har hittills ingenting synts till. Anklagelser om mutor och korruption träffar numera alla nivåer i EU, ända högst upp i toppen. I takt med att medborgarnas förtroende för politikerna av denna anledning minskar ökar deras främlingskap gentemot dagens EU-politik - en utomordentligt farlig utveckling inte bara för EU utan för hela vårt demokratiska system. Ty även om anklagelserna är befogade endast mot ett fåtal drabbar medborgarnas fördömande samtliga som tiger och samtycker. Min fråga är därför denna. Kommer Sverige under sin ordförandetid att ta initiativ i syfte att vända denna ödesdigra utveckling? Om svaret är ja undrar jag vilka initiativ.
Fru talman! Det är en stor fråga som Björn von der Esch tar upp. Jag kan av naturliga skäl inte kommentera alla delar i den. Men låt mig ändock säga att det sjunkande förtroendet för politik och politiker är någonting som vi har diskuterat i denna kammare flera gånger, men det är inte en svensk företeelse. Vi delar bekymret med Europa i övrigt. Sverige är inte ett land som direkt utmärks av korruptionsskandaler inom politiken. Det måste man säga. Här är det i den meningen en annan kultur. Jag tror att det delvis beror på att vi alltid har haft en strikt hållning till öppenhet. Det har alltid varit tillgänglighet. Allt har varit genomlyst. Allt har varit offentligt. Det har i vår kultur bidragit till den framgången. Vi vill att också EU ska präglas alltmer av detta förhållningssätt. Det är, som jag sade i anförandet, någonting som vi vill prioritera under vårt ordförandeskap. Det finns en annan sak som jag envist kommer tillbaka till. Det gäller all politik, men det är på väg att gälla unionen i särskilt stor utsträckning. Det ska fattas beslut, men de ska också komma till verkställighet. När människor märker att vardagen förändras och kan koppla det till politiska initiativ kommer också förtroendet. Det ska inte bara vara ett allmänt diffust tal om goda tider, utan man ska också veta att det var detta som drevs igenom. Det kanske viktigaste för unionen - det kan jag säga, som är statsminister i ett land som inte deltar i europrojektet än - är att euron blir en framgång. När europeiska medborgare har sedlar och mynt i handen ska det fungera, och det ska vara en bra utveckling. Tänk om det andra inträffade! Vilken knäck för förtroendet för politiker det skulle innebära. Säkerhetspolitiken och försvarspolitiken har vi pratat om. Vi kan prata om Lissabonprocessen, Tammerforsprocessen. Vi kan prata om utvidgningen. Allt detta ska också levereras. Då tror jag att också förtroendet påverkas.
Fru talman! Jag vill också tacka för informationen. Statsministern underströk med allt berättigande nödvändigheten av och glädjen över att östutvidgningen tar fart eller i varje fall inte bromsas. Sverige är det land av EU-länderna som är mest positivt till EU-utvidgningen. Samtidigt är Sverige det land där EU-medlemskapet är sämst förankrat. Detta är på något sätt motsägelsefullt. Jag är inte helt säker på att folk i allmänhet är så väldigt intresserade av om Sverige får nio, tio eller elva röster, som någon nämnde här, även om det i sig kan vara angeläget i den politiska debatten. Jag tror inte heller att man har intresserat sig så väldigt mycket för röstviktningarna, som kan vara nog så svåra att förklara. Jag tror inte heller att intresset blir större för denna matematik när man hör vad kommissionen tycker, vad Prodi tycker och hur Jacques Chirac ansätts i parlamentet. Däremot tror jag att svenska folket går omkring och undrar var kompetensgränserna för EU egentligen går. Vad är det EU ska besluta om, och vad är det EU inte ska lägga sig i? Väldigt många svenskar - det tror jag alla här är klara över - är irriterade över att EU går in i detaljstyrande här och där. Jag vill därför fråga statsministern om han som ordförande kommer att försöka visa på vilka kompetensgränser som ska finnas, om jag får använda uttrycket, för att därmed förankra intresset för EU djupare hos det svenska folket. Jag tror nämligen att det är mycket viktigare att svenska folket får mer kunskap om var dessa gränser går än om konferenser läggs här eller där.
Fru talman! Låt mig först säga att jag är helt av samma uppfattning som Alf Svensson när det gäller all matematik och den lite förkrympta politiken omkring röstviktningar, röstfördelning och allt sådant. Det blir torftigt. Vi gör heller inget stort nummer av det från svensk sida. Vi noterar bara vad som har skett, och vi har delvis rättat till vår sits, men därmed får det vara. I slutsatserna från Nice finns ett uppdrag till det svenska ordförandeskapet att förbereda den regeringskonferens som ska hållas 2004. Det uppdraget kommer vi att dela med Belgien. Vi kommer i Göteborg att redovisa hur arbetet fram till 2004 ska läggas upp. Det är inte ett färdigt program, men vi ska starta processen. Där finns just den fråga som Alf Svensson tar upp. Inte minst Tyskland har ju drivit den debatten, av det enkla skälet att Tyskland naturligtvis redan sitter i en federativ struktur med en ganska noggrant specificerad fördelning av makt och inflytande mellan unionssubjekten. Jag har inget emot en sådan här arbetsuppgift, tvärtom. Den kan vara mycket intressant och givande. Den kanske också kan kombineras med att vi går igenom alla de mängder av fördrag och protokoll som finns, rensar upp i skrivningar och gör det enklare och tydligare och på så sätt mer överskådligt. Det arbetet ligger framför oss. Och vi kommer i Göteborg att redovisa ett handlingsprogram. Jag bjuder gärna in Alf Svensson att vara med och ge synpunkter på detta och påverka utformningen. Det är i allra högsta grad öppet.
Fru talman! Jag tackar självklart på stående fot för denna inbjudan. Jag tror nämligen att det här är mycket viktigt. Jag tror t.o.m. att det finns en risk för att ett ordförandeskap kan komma att uppfattas som något som äger rum vid sidan om ifall man inte tar i just de frågor som statsministern här svarade på. Jag känner det tilltalande att få höra att det här är, som det numera heter på modernt språk, på G. Jag tror att det är viktigt att det kommer ut till allmänheten att så är fallet.
Fru talman! Min fråga är på samma tema som de två föregående frågeställarnas. Det gäller visionen, öppenheten och insynen i EU. Statsministern har ju här tydligt talat för att det gäller att sätta medborgarna främst. Nu är det kanske inte riktigt det som medborgarna har känt när de har följt förhandlingarna i Nice. Där har överläggningar skett av män i slutna rum. Sedan har de kommit ut och så småningom talat om att de är överens och vad de är överens om. Jag har sett att den finske statsministern, Paavo Lipponen, skulle vilja tillsätta ett konvent för att på sikt upprätta en EU-författning för att också tydliggöra det som Alf Svensson var inne på här tidigare, nämligen en kompetenskatalog. Han säger så här: Det kommer att ta lång tid, men en konstitution är viktig, inte minst för de små ländernas rättigheter. Vidare säger han: Det är den bästa garantin för att skydda den individuella medborgarens rättigheter. Delar statsministern Lipponens uppfattning?
Fru talman! Ja, delvis gör jag det. Jag tror att ett konvent är en ganska bra form för den här diskussionen därför att den kommer då också att kunna inbegripa de kommande medlemsstaterna. Det är farligt om man gör det här i en snäv krets av nuvarande medlemsländer. Nu diskuterar vi nämligen unionens framtid, och om man ska utveckla någonting så högtidligt som en konstitution får man se till att alla som berörs av en sådan är med. Sedan får man kanske också försöka definiera vad som ligger i det begreppet och hur det går att förena med någonting som vi inte vill ska utvecklas till en federation. Sedan ska vi komma ihåg att en av unionens medlemsstater har som bärande princip för regleringen av sitt eget arbete att man inte har en skriven konstitution, därför att skrivna regler har bara organisationer som inte fungerar. Hur de där ska övertygas om just vikten av att utveckla detta i EU återstår väl att se.
Fru talman! Nu såg vi ju att det i Nice var ganska besvärligt för de här 15 länderna att komma överens. Nu ska det så småningom kanske bli 27 länder som ska sitta i slutna rum och diskutera och komma överens. Frågan är då om det inte är bättre att nu börja diskutera hur en sådan konstitution skulle kunna se ut, så att man har ett regelverk för hur det ska gå till, än att ha det här lösa upplägget, som statsministern förordar. Jag skulle inför ordförandeskapet här i Sverige vilja fråga statsministern om det finns någon möjlighet för Sverige att ta ett initiativ i den här riktningen, nämligen att man öppnar upp de här slutna rummen. Är det möjligt att t.ex. ha ett öppet ministerrådsmöte, där lagstiftningsärenden och annat diskuteras, i stället för att man sitter i slutna rum? Då skulle man kunna göra en pedagogisk viktig förklaring av hur saker och ting går till inom slutna rum. Jag tror att det skulle vara viktigt för det svenska ordförandeskapet att ta ett sådant initiativ. Det skulle säkert välkomnas av många.
Fru talman! Om det bara var det svenska ordförandeskapet som bestämde den saken skulle vi nog kunna göra det. Men jag tvivlar på att vi kommer fram i det här avseendet under våra sex månader. Så småningom hamnar vi naturligtvis där. Men jag tror inte att vi får det genombrottet under vår ordförandetid. Vi ska göra ett försök. Men med den känsla som vi nu har tror jag inte att det blir enhällighet om ett sådant förhållningssätt. Sedan varnar jag K-G Biörsmark för en diskussion som siktar på att man ska klara ut saker innan ansökarländerna är inne. Det är en ohyggligt farlig signal, därför att också i de länderna finns det en opinion som ska övertygas för ett medlemskap i EU. Vi har ibland något slags attityd som innebär att vi tycker att de ju ändå ska bli med, att de kräver att få bli med och ber om att få bli med. Så är det ju inte. Det är en fifty-fifty-situation i många av de länderna. Om vi då skulle börja förhålla oss så att vi nu ska passa på att ordna till våra stora svåra frågor så snabbt som möjligt innan medlemmarna blir för många tror jag att vi får ett väldigt bakslag. Ett konvent, som Lipponen har föreslagit, kan vara ett bra sätt att inkludera ansökarländerna.
Fru talman! Vi har i några omgångar nu varit inne på demokratifrågorna och den brist på demokrati och medinflytande som väldigt många människor i dag känner att det är. Man hittar inte vägarna för att kunna vara med och påverka. Det här är ju då ett demokratiskt underskott som vi borde ta mycket allvarligt på. När man som vanlig TV-tittare följer förhandlingarna nere i Nice kan man se att det som lyfts fram väldigt tydligt är om Sverige ska ha en kommissionär eller inte. I praktiken ska ju kommissionären inte vara svensk när den är på plats, utan den ska ju företräda unionen. Den för medborgarna egentligen mer viktiga frågan om mer av överstatlighet, om vi ska ha kvar kvalificerad majoritet eller enhällighet, som vi beslutar om, har egentligen försvunnit lite grann bakom kulisserna. Jag tycker att det här är en väldigt stor förändring. Om man tittar på den stadga eller det fördrag som svenska folket hade möjlighet att ta ställning till i folkomröstningen ser man ju att det sedan dess har skett en förändring mot mer överstatlighet. Därför skulle jag vilja veta vad statsministern har för planer på att höra medborgarnas åsikter om det här, om medborgarna i dag ställer sig bakom det här.
Fru talman! Det är en viktig diskussion som Marianne Samuelsson tar upp. Vi har ju tidigare haft diskussioner om regeringsfördrag, t.ex. Amsterdamfördraget. För varje sådant som vi antar förändrar sig unionen något. Det är samma principfråga vid varje sådant tillfälle. Vi har tidigare haft uppfattningen - och den har jag fortfarande och tycker är den rimliga - att bäst speglas svenska folkets åsikter genom att den här församlingen tillfrågas om man tycker att detta är i överensstämmelse med svenska positioner och intressen. Därför tror jag att vi också vid ratifikationen av Nicefördraget ska göra på samma sätt som tidigare, gå till svenska riksdagen och underställa riksdagen fördraget för prövning.
Fru talman! Det jag funderar över är vilket uppdrag riksdagen och regeringen egentligen fick av svenska folket. När debatten fördes kring fördragstexterna var det väldigt specifikt att det bara gällde dem och att det inte alls var fråga om en förändring av dem, trots att framför allt vi som företrädde nejsidan redan då kunde se att det skulle komma att ske ganska stora förändringar, inte minst inom den gemensamma utrikespolitiken som var en av de frågor som man sköt undan. EMU är en annan fråga som då sköts undan och som man sade inte var aktuellt. Men i dag är ju detta högaktuellt, och svenska folket har aldrig fått en chans att vara med i den debatten. Det känns väldigt torftigt om det bara ska ratificeras i ett riksdagsbeslut, där vi förmodligen inte har någon större möjlighet att göra några som helst förändringar, och majoriteten av svenska folkets åsikter speglas egentligen inte av riksdagen i dag.
Fru talman! Det sista tror jag är väldigt farligt att påstå. Jag tror att alla som sitter i den här församlingen mycket noggrant lyssnar i sina valkretsar och gör en avvägning av de synpunkter man där hör och det ansvar man långsiktigt har att ta för landet. Jag har ingen anledning att på något sätt ifrågasätta riksdagens förmåga eller förutsättning att på ett korrekt sätt ta ställning till om ett sådant här avtal ligger i linje med långsiktiga svenska intressen. Jag gick inte in i Europaunionen, det gjorde inte heller Marianne Samuelsson eller någon annan i den här kammaren, för att se till att den blev stillastående. Vi hade alla ambitioner med unionen. Vi ville ju påverka Europa. Vi ville ju ha ett ord med i laget, sitta vid bordet, sade vi, påverka utvecklingen. Det har vi faktiskt gjort. Jag är stolt över de resultat vi har nått, inte minst det vi nådde i Nice. Det ligger helt i linje med vad vi har talat om, inte minst vad gäller utvidgningen. Amsterdamfördraget, som var ett stort fördrag, var ett nordiskt fördrag i allra högsta grad. Visst har unionen förändrats. Men varje gång den förändras måste man inte gå till en folkomröstning. Man får nog passa sig så att man inte hamnar i ett läge där man säger att riksdagen ska fatta besluten bara de gånger man gillar förändringen. Men de gånger man inte gillar förändringen ska man ta till folkomröstning. Jag påminner om att vi i den här församlingen alldeles nyss har godkänt ett fördrag som heter Amsterdamfördraget. Jag tyckte det var helt naturligt att anta det i riksdagen. Likadant är det nu, enligt min uppfattning.
Fru talman! Låt mig liksom många andra uttrycka den glädje som jag tror att vi känner över att toppmötet blev en sådan framgång när det gäller möjligheterna till utvidgning. Jag skulle också vilja säga att det är glädjande att det blev en framgång när det gäller det som få här i dag diskuterat, nämligen den sociala agendan och den socialpolitiska målsättningen. Det är ett viktigt steg i arbetet med att göra unionen till en mer välfärds och sysselsättningsinriktad union. Det märks också att det förskjuter positionerna. Tidigare ja-sägande partier här i Sverige är nu också motståndare till många av de delar som skulle flytta fram positionerna när det gäller sysselsättningen och sociala frågor. Det är lite så när man har ett toppmöte som handlar mycket om institutionella reformer att det här kommer i bakgrunden. Därför är det glädjande att man under det svenska ordförandeskapet lyfter fram många av de här frågorna, som faktiskt kan bidra till att få en annan bild av unionen även bland allmänheten. Jag tror att det behövs. Det behövs en union som tar itu med de frågor som är viktiga för allmänheten: Det behövs också en union som kan ta krafttag mot dumpning när det gäller skattefrågor, när det gäller sociala frågor, när det gäller miljömässiga frågor. Jag tror att de flesta här inne håller med statsministern när han säger att det önskvärda är att detta går att åstadkomma med mellanstatliga beslut. På vissa områden har vi indikationer på att det håller på att ske. Sysselsättningsområdet är ett sådant område där vi har höjt ambitionerna. Kapitalskatterna har statsministern nämnt tidigare. Jag tror att många, inklusive statsministern, hoppas jag, är missnöjda med det tempo som detta sker i. Alltför lite händer faktiskt när det gäller att förhindra dumpning ur skatte-, miljö och socialaspekten. Mina frågor är: Vad tänker statsministern göra för att stressa fram detta? Vad tror statsministern är möjligt att göra för att de här frågorna ska kunna lyftas upp så att vi kan få fler beslut? Om det inte visar sig möjligt, finns det anledning att omvärdera principen om majoritetsbeslut kontra enhällighet?
Fru talman! Det senare tror jag att vi i så fall ska ha en principiell debatt om, inte utifrån en särskilt attraktiv sakfråga som vi måste lösa, utan med tanke på vilken förändring vi bör göra i relationen mellan detta parlament och den europeiska unionen. Det är detta det handlar om. Sedan delar jag helt Martin Nilssons uppfattning att den franska ordförandegruppen gjorde en stor insats som satte de sociala frågorna på agendan ordentligt. Både Frankrikes premiärminister och presidenten har bidragit starkt i den här processen. Det finns det all anledning att understryka. Vi kommer att driva på. Återigen, jag tror inte att saker och ting går så rasande fort i den här unionen. Jag tror inte att det finns några genvägar heller. Realistiska förväntningar, realistiska projekt är vad som krävs. Låt mig göra en liten reflexion. Det är väldigt många som tror att skattetrycket i Europa kommer att sjunka. Jag tror att vi har en situation framför oss som snarare trycker upp skatterna lite i Europa. Alla Europas regeringar kommer inom en 20-årsperiod att sitta i ett utomordentligt svårt läge. Växande grupper av pensionärer, växande kostnader för pensioner, växande kostnader för hälso och sjukvården, fallande skatteintäkter. Jag tvivlar på att incitamentet i det sammanhanget kommer att vara att hitta så många kryphål som möjligt och så många dumpningsmöjligheter som möjligt. Jag tror att det vi kommer att se i Europa är ett sökande av många regeringar efter möjliga intäkter till statsfinanserna. Det är klart att hade jag varit finansminister eller statsminister i ett annat EU-land skulle jag ha sökt i kretsen av skatter där jag sett att mitt eget land inte hade hamnat i ett negativt konkurrensläge i relation till unionen i övrigt. Just den här utvecklingen vi ser framför oss tror jag på så sätt kommer att harmonisera eller åtminstone lyfta miniminivåerna. Det är jag ganska säker på. Kanske är demografin ett starkare instrument för harmonisering eller miniminivåer på miljöskatteområdet än en politisk batalj om kvalificerad majoritetsomröstning på området. Så tror jag att politik fungerar.
Fru talman! Jag har två frågor som båda rör det som statsministern uppfattade som torftigt och oviktigt, nämligen röstviktningen i rådet, som jag inte tycker är en vare sig oviktig eller torftig fråga, eftersom den faktiskt berör förhållandena mellan stora och små stater och möjligheterna till inflytande inte minst för vårt land. Min bedömning är också en bedömning som riksdagen delar. I riksdagsbeslutet inför Amsterdamförhandlingarna antogs i riksdagen ett betänkande från utrikesutskottet, i vilket riksdagen säger: Av mycket stor betydelse är frågan om röstviktningen i rådet. En förutsättning för att ordningen med majoritetsbeslut i så stor utsträckning kan accepteras är att de små staterna får förhållandevis stort genomslag i röstviktningen. Man instämde också från riksdagens sida i regeringens bedömning: att det är av stor vikt för Sverige att vårt inflytande inte minskar och att balansen mellan stora och små medlemsländer inte rubbas. Min fråga är: Anser statsministern att resultatet i Nice stämmer överens med det riksdagsmandat som antogs i det här betänkandet? Den andra frågan gäller det statsministern har uttalat i Nice inför medierna: Vi har nu rättat till snedsitsen från medlemskapsförhandlingarna. I talarstolen sade statsministern lite hovsammare: Vi har reducerat snedsitsen. Hur stämmer det överens om vi jämför Sveriges röstandel i ministerrådet med t.ex. Spaniens, Portugals och Österrikes?
Fru talman! Den sista typen av jämförelser är fullständigt omöjlig att göra, fullständigt omöjlig. Vi vet att Spanien är ett land som tidigare har haft en hög röstandel i relation till sin befolkning. Nu tillsätter man också en kommissionär och får på så sätt en ännu högre röstandel. Den jämförelsen mellan Sverige och Spanien är inte matematisk, den är politisk. Den har inte förändrats på något avgörande sätt jämfört med tidigare. Jag tycker i och för sig att debatten är intressant. Jag kan hålla med Alf Svensson om att den ger lätt ett torftigt intryck. Visst är det maktfrågor. Balansen mellan stora och små länder har inte, tycker jag, märkbart förändrats med detta fördrag. Det är ungefär samma situation som förut. Vårt inflytande har inte blivit sämre. Vi kan inte räkna med samma andel av rösterna i en union som blir större när det kommer in tolv stycken nya medlemsstater. De ska också ha sitt ord med i laget. I den relationen tycker jag att vi har kommit ut jämförelsevis bra. Återigen: Vår möjlighet till påverkan i EU står inte och faller med om vi har nio eller tio röster i ministerråden. Vår möjlighet till påverkan står och faller med vår förmåga att bygga allianser, att lägga fram kloka förslag, att vara innovativa, att så att säga ligga i takt med tiden. Det har vi hittills visat att vi har kunnat vara i rimlig utsträckning. Ingenting av det vi har gjort omkring sysselsättningsunion har någonsin byggt på att vi har haft fyra röster i ministerrådet. Den tanken har inte ens existerat. Jag varnar lite för baklängesmatematiken. Den är improduktiv, och den leder politiskt fel. Den leder tankarna till något slags unionstänkande som har havererat i den östra delen av Europa.
Fru talman! Att jämförelsen inte är matematisk utan politisk kan vem som helst inse. Spanien har ungefär 30 miljoner fler invånare än Sverige men 50 miljoner färre än Tyskland men har trots detta 27 Det viktiga är det statsministern sade sist, nämligen att antalet röster inte avgör inflytandet. Det tror jag är riktigt och stämmer. De nya beslutsregler som har lagts fast i Nice för rådet innebär att man har möjlighet att stoppa ett beslut både vad gäller antalet medborgare och antalet länder; så det är faktiskt viktigt med hur många röster man har i ministerrådet. Därmed måste man säga att snedsitsen från medlemskapsförhandlingarna inte har rättats till utan snarare befäst den.
Fru talman! Nej, jag tycker inte att det är en riktig beskrivning. Skulle vi börja leka i termer av blockerande minoritet är det lätt att se att Sverige kan komma att ingå i blockerande minoriteter av olika slags konstellationer i Europa. Jag skulle tro - jag vet inte - att knappast något av de majoritetsbeslut som hittills har fattats i unionen med nu gällande fördrag har fattats mot Tysklands uppfattning. Det säger någonting om vad det handlar om, dvs. man söker sig fram till konsensus också när man använder sig av omröstning med kvalificerad majoritet. Så måste det vara i en union. Vi har nu lagt fast att för att få ett beslut till stånd krävs det att 73 % av rösterna står bakom men också att 62 % av befolkningen ska stå bakom. Ibland blir jag lite förvånad. Ohly som är en stark kritiker av unionen och det federativa borde egentligen vara väldigt glad över den typen av uttalat inflytande från staternas sida. I den meningen tror jag nog att också fördraget i Nice kommer att uppfattas som ett bra bidrag för att bygga vidare på i huvudsak en kultur som bygger på konsensus där både stora och små länder samarbetar.
Fru talman! Det kommer antagligen fortsätta att vara en analys av det konkreta resultatet från Nice, statsministern. Vi från Centerpartiet tycker ändå att regeringen har klarat av en bra förhandling med ett som vi kan tolka så här långt ganska bra resultat. Det är kanske inte så att det har lett till ökad beslutseffektivitet med tanke på diskussionen vi har här, men det är viktigt att vi fortsättningsvis tar tag i frågan om vem som egentligen ska göra vad. Från Centerpartiets håll är det viktigt att de tilltänkta medlemsländerna är med i den diskussionen. Nu åligger det de som innehar ordförandeskapet att arbeta med ganska många konkreta uppdrag från Nice. Detta ska ske parallellt med den gedigna listan för ordförandeåret som statsministern har redogjort för och som vi har fått material tilldelat oss. Vi kan få en farhåga om hur Sveriges egna prioriteringar kan föras samman med de rester som finns kvar att arbeta med. Faran är att de egna prioriteringarna får stå tillbaka. För Centerpartiets del är den långsiktigt hållbara miljön och programarbetet gentemot Göteborgsmötet viktigt, tillika utvidgningen och medborgarperspektivet. Det som direkt riktar sig framåt, dvs. det som ordförandematerialet ringar in, är ju medborgarskapsrollen. Det är bra prioriterat, och den är kopplad till den diskussion vi har haft om öppenhet. Det står konkret att för det svenska ordförandeskapet är det av grundläggande betydelse att visionen om en öppnare union förverkligas. Kanske statsministern kunde ge en inriktning på hur detta halvår ska förverkliga ett öppnare EU.
Fru talman! Vi har presenterat en lång rad förslag om handlingars offentlighet och insyn i arbete i råd och konstellationer. Jag tror att det är noggrant genomgånget med riksdagen, inte minst med EU nämnden där Åsa Torstensson finns med. Vi tänker kämpa vidare. Jag har väl gott hopp om att vi har kommit en bit på vägen. Vi fick naturligtvis stöd för processen efter den förra kommissionens sammanbrott. Med den nya kommissionen som trädde till under Romano Prodis ledning har vi haft sympati för de idéer vi har stått för. Det fortsätter vi med. Men det blir inga nya förslag. Vi ska försöka trycka igenom dem vi redan har lagt fram. Åsa Torstensson har rätt att det vi adderar tydligt till den europeiska dagordningen är miljöfrågorna. Utvidgningen är ett faktum. Nu ska vi se till att vi aktivt konsoliderar den processen så att den förs framåt så att man gör det som ska göras bestämt, med tydlig inriktning och med rättssäkerhet för både ansökarländer och nuvarande medlemsländer. Sysselsättningen sattes på dagordningen i Portugal. Det ska göras i Stockholm. Vi ska fullfölja detta. Vi ska se till att det blir en process som blir pålitlig och begriplig. Miljön blir vårt bidrag. Det är klart att vi måste ha ett bra underlag från kommissionen. Det är vi beroende av. Vi måste ha ett bra underlag från den arbetsgrupp som finns direkt under Romano Prodi, som handlar om sustainable development, för att det ska bli bra i Göteborg. Vi har inte sett dem än. Jag har skrivit till Romano Prodi och påmint honom om att detta vill vi nu ha, och vi vill ha det snabbt. Vi har fått lugnande besked att det kommer. Där är vi fortfarande i ett läge där vi inte riktigt kan precisera oss. Åsa Torstensson tar upp rätt frågeställning.
Fru talman! Finns det befogad fara att med tanke på det breda uppdrag som åligger ordförandeåret efter Nice att det kommer att ta ett så stort utrymme att Sveriges egna prioriteringar får stå tillbaka?
Fru talman! En sådan fara finns, men jag tror att vi ska kunna undvika det genom att vi bestämt försöker att lyfta fram miljöfrågorna. Det går aldrig att utesluta. Det kan inträffa nästan vad som helst. Det vi nu står och talar om, utvidgning, miljö, öppenhet, sysselsättning, relationer med Ryssland och allt sådant, kan komma att dominera vårt ordförandeskap - åtminstone bilden. Nu ska ändock det andra drivas vidare. Där är jag förtröstansfull, därför att vi har en väldigt god organisation, en duktig utrikesförvaltning, en framgångsrik utrikesminister med god etablering i kretsen av utrikesministrar som ju är så oerhört viktiga för att driva det här jobbet framåt. Det blir nog så att vi får hem vår dagordning, men bilden av vår period kan vara någon annan än den som handlar om miljö, utvidgning eller sysselsättning. Så kan det bli.
Fru talman! Jag har två ganska konkreta frågor, hoppas jag. Den ena handlar om § 133, alltså det som berör den externa handelspolitiken inom unionen och samarbetet med WTO. Här har inte rapportering från medier och andra källor riktigt kunnat upplysa åtminstone mig om utfallet. Jag skulle gärna vilja höra några ord från statsministern om det och också om hur regeringen har agerat i frågan. På min andra fråga vill jag höra lite mer konkret från statsministern vad klimatarbetet fortsättningsvis ska innehålla, eftersom ambitionen nu är att koldioxidarbetet ska fortsätta utifrån ett miniminivåtänkande men kanske med blockerande veton. Jag undrar vad mer konkret klimatarbetet kommer att kunna innehålla.
Fru talman! Först och främst en väldigt tydlig uppmaning till alla parter att komma i gång igen med de havererade förhandlingarna, där ju EU, tycker jag, har en bra position. Vi ska väl inte ge upp Kyotospåret, utan det bör gå att ta ny fart i det. Den nya amerikanska administrationen kan komma att ta lite tid, men det är ändock det som är den huvudsakliga framgångsvägen. Sedan kan vi naturligtvis också i Europa göra ett och annat för att minska våra koldioxidutsläpp utan att vi har ett Kyotoprotokoll. Vi står och faller ju inte med detta. Jag skulle tro att klimatfrågan blir särskilt politiskt viktig när vi nu har en växande medvetenhet om att det kanske är så att vi upplever en klimatförändring. Inte minst bilderna från Storbritannien är väldigt skrämmande. Den typen av tryck kan skapa en helt ny politisk situation också för oss. Göteborgstoppmötet kan delvis komma att få syssla med detta, men då från en praktisk utgångspunkt - hur vi minskar kol-, gas-, diesel-, bensin och oljeanvändningen och sådana saker. Det kan vara väldigt praktisk politik. Vad gäller handelspolitiken fick jag nu en fullständigt oläslig lapp av min medarbetare. Det är märkligt. En del skulle ju ha satsat på en medicinsk karriär, ser jag. Jag får lägga den åt sidan och använda mitt eget minne. Det var en ganska spänd diskussion kring handelspolitiken. Det var inga stora framsteg som gjordes med en gemensam extern handelspolitik. Det är utan tvekan så att några länder i kretsen har stora inrikespolitiska bekymmer med frihandeln, vilket vi i och för sig kan förstå men definitivt inte delar som uppfattning. Vi kan också tänka oss att gå vidare med QMV på detta område. Men det är ett begränsat resultat från Nice. Det är en märklig situation därför att det förekommer en attack på hela frihandelsdiskussionen som jag tror i slutändan kommer att drabba inte minst de minst utvecklade ekonomierna i världen, och det är sorgligt.
Fru talman! Statsministern nämnde i samband med miljöarbetet hur viktig försiktighetsprincipen är. Just i relationen till WTO-arbetet finns det ju en avdelning som kallas TRIPS och som behandlar immaterialrättigheter och möjligheter att t.ex. skaffa patent på genmodifierade produkter. Förekom det över huvud taget någon diskussion om försiktighetsprincipen och om det som rör Trips-avtalen? Hur agerade svenska regeringen i frågan?
Fru talman! Det fördes ingen sådan diskussion på detta möte. Det var en omfattande diskussion om artikel 133, men den rörde mest hur man ska fatta beslut i olika delar, vad som kräver enhällighet och vad som kräver kvalificerad majoritet. Det var låst, enkelt uttryckt, och politiskt laddat - väldigt politiskt laddat för vissa medlemsländer.
Fru talman! Jag vill mest tacka för informationen. Men eftersom jag följt Niceförhandlingarna i EU nämnden, skulle jag först vilja ge en eloge till dem som höll oss informerade under förhandlingarna. Jag kan tala om att informationen var betydligt klarare än den lapp som statsministern fick här nu. Min fråga handlar om makt. I Amsterdam bestämdes att fördraget måste ändras för att det skulle vara möjligt att ta in fler länder i EU. Motivet var att den nuvarande beslutprocessen inte klarade av fler länder. Den var inte tillräckligt effektiv, sades det. Under förhandlingarna visade det sig emellertid ganska snabbt att detta inte var det verkliga skälet till att man satt i Nice i fem dagar. Knäckfrågorna handlade alltså om fördelningen av makt. Vi har i EU-nämnden flera gånger sagt, och statsministern har sagt det här också, att fördelningen mellan stora och små länder inte har någon avgörande betydelse eftersom det sällan är så att de stora länderna står mot de små. Men man får väl ändå säga att i Nice var det just så det var; stora mot små. Jag vill gärna höra statsministerns syn på vad det är i EU:s funktion som gör det så viktigt att ha makt och vilken betydelse denna maktkamp får för utvecklingen.
Fru talman! Det är en intressant fråga. Jag tror att svaret - det är i alla fall min uppfattning - är att Europaunionen fortfarande är ett samarbete mellan stater och med huvudsaklig förankring i 15 parlament och med politiker som i huvudsak är ansvariga inför sitt eget lands valmanskår. Om man lyssnar på dem som kommer ut från presskonferenserna efter Nice hör man väldigt många säga att vi har gjort en bra förhandling för vårt land. Från den svenska representationens sida var vi medvetet försiktiga på den punkten, för det ligger liksom inte riktigt i linje med hur vi tycker att unionen ska uppfattas och utvecklas. Ibland får man intrycket i svensk debatt att det är vi som är de avvikande, att det är vi som är busarna i gruppen som inte riktigt förstår att undertrycka våra nationella böjelser. Men i den meningen tror jag nog inte att vi på något sätt är avvikande. Det är så här det fungerar. Det var inte bara de stora som stod mot de små. Det fanns väldigt mycket av konflikter i frågan om röstomviktningen som hade andra dimensioner och som jag inte har någon som helst anledning att gå in på offentligt. Men det är en för enkel analys att säga att det är de stora länderna som står mot de små. Och det är egentligen, vilket finns anledning att understryka, ingen annorlunda situation nu jämfört med tidigare.
Fru talman! På slutet framstod det i alla fall av den rapportering som vi fick att det handlade mycket om rösterna i rådet, att man kunde plussa på en röst hit och en dit. Men jag håller med om att maktbalansen inte bara handlar om antalet röster i rådet utan lika mycket om de övriga kriterier som ska vara uppfyllda och som har diskuterats här innan. För att utvidgningen ska bli verklighet krävs det radikala ändringar av jordbruks och strukturfondspolitiken. Här har de stora länderna nu skaffat sig makt, som jag ser det, att kontrollera takten för de nödvändiga förändringarna. Anser statsministern att det faktum att de stora länderna har fått mer makt kan stå i vägen för utvidgningen och för dessa nödvändiga reformer?
Fru talman! Jag värjer mig mot påståendet att de stora länderna har fått mer makt. Det kan vara någon som önskar att det skulle vara möjligt att beskriva det så som har hittat på detta. Situationen är grovt sett densamma som tidigare. Jag kan se konstellationer som Sverige skulle kunna bygga upp som hade kunnat skapa en blockerande minoritet, om man hade varit lagd åt det hållet och velat föra politik på så sätt. Men det är inte så det går till. Det är det positiva som gäller. Jordbrukspolitiken handlar om pengar. Det handlar om att fördela enorma resurser över den europeiska kontinenten. Jag tvivlar på att utvidgningen i grunden kommer att förändra jordbrukspolitiken även om det vore bra om det blev så. Jag tror att det är ett annat tryck som kommer att växa sig successivt starkare som kommer att förändra den europeiska jordbrukspolitiken. Det är nödvändigheten att öppna upp EU för konkurrens från andra delar av världen, alltså inom ramen för WTO-förhandlingarna. Det kommer att drivas fram. Då får vi en väldig förändringskraft. Jag tror att vi klarar utvidgningen rent - ska vi säga - tekniskt med i huvudsak nuvarande konstruktion av jordbrukspolitiken. Det tar lite tid och det kräver ekonomisk tillväxt, men jag tror att det faktiskt går om man tittar på siffrorna.
Fru talman! Jag tänkte ställa en fråga om flyktingpolitiken, migrationspolitiken. Statsministern sade att kampen mot människohandeln ska prioriteras. Det är ju bra om man med det menar att man vill försöka få stopp på de ovärdiga villkor som många flyktingar får leva under när de försöker ta sig in i Samtidigt finns det en ganska stor samstämmighet om att det är just EU:s flykting och migrationspolitik som har skapat förutsättningar för den s.k. människohandeln. Det kan ju vara en konflikt. Statsministern sade i sitt inledningsanförande att mer beslutskraft måste till. Jag skulle vilja höra lite grann om vad för slags beslutskraft statsministern menar. Är det att ändra på vetorätten, att övergå till kvalificerad majoritet? Är det att acceptera en kriminalisering av flyktingarna, som det har funnits förslag om? På vilket sätt ska denna beslutskraft se ut?
Fru talman! Det är en viktig fråga som Maggi Mikaelsson tar upp. Vår linje är och har varit att detta är ett rimligt område att fatta beslut med kvalificerad majoritet på, alltså att vi skulle få en sådan utveckling i Europa. Där misslyckades vi i Nice. Där kom vi inte särskilt långt framåt. Det var bara i några små delar som vi lyckades med det. Jag tror att det är helt nödvändigt att utveckla en gemensam asylpolitik i Europa liksom att denna politik också är rimligt generös, att det är med liberala förtecken som den utvecklas. Om vi inte gör det kommer vi att få en väldigt konstig situation, en väldigt stark spänning medlemsstaterna emellan. Det är farligt för unionens sammanhållning. Vi fortsätter att arbeta med det här. Vi kommer att komma tillbaka. Sedan är det naturligtvis också så att detta bör kunna göras samtidigt som man också med lagstiftning och polisinsatser försöker att komma åt de människor som nu tjänar grova pengar på smuggling av olyckliga människor. Jag tänker inte minst på de katastrofala följder som vi såg i Dover för några månader sedan. En huvudsaklig framgångsväg är alltså QMV, men det är också viktigt med andra insatser - dock inte ett Europa som utmärks av att vi börjar uppträda mot människor som behöver skydd på ett sätt som inte står i överensstämmelse med värderingar som har gällt i denna kammare.
Fru talman! Ett av problemen i dag för de människor som försöker fly från krig och förföljelse och komma in i EU är ju att man inte har möjlighet att på laglig väg komma in. Är man flykting eller flyr från krig och förföljelse får man väldigt sällan visum, vilket ju krävs från de allra flesta länder. Det här är ett problem, och det skapar i sin tur underlaget för dem som vill göra sig pengar på det här och tvinga människor att sälja det sista de har för att få den här möjligheten. Det tycker jag är ett problem. Om man dessutom överför de här frågorna till kvalificerad majoritetsröstning betyder det att Sverige kan komma att tvingas acceptera en flyktingpolitik där man t.ex. gör det kriminellt att komma runt visumreglerna och där man lägger över ansvaret för att människor kommer in i EU för att få sin asylrätt prövad på transportföretagen, på flygbolag och resebyråer. Jag tycker inte att det låter som en bra stärkt beslutskraft.
Fru talman! Nej, det är naturligtvis ingen trevlig beskrivning som Maggi Mikaelsson gör. Men vad är alternativet? Ska vi ge upp att försöka utveckla något slags gemensam europeisk hållning? Vad händer då vid nästa stora flyktingkatastrof? För den kan ju komma. Vilka spänningar orsakar i så fall den? Vilken effektivitet och vilken humanitet kommer det att finnas i de europeiska staternas hantering? Vi får nog bestämma oss för, Maggi Mikaelsson, att det är ganska bra att vi är med i EU, att det är ett instrument som vi kan använda oss av och med glädje ta oss an den arbetsuppgiften. Det är väl trots allt den enda praktiska ansats man kan ha även om jag inte har några illusioner om att det blir lätt.
Fru talman! Jag skulle vilja koncentrera mig på det fackliga samarbetet i Europa. Det internationella kapitalet i Europa har inga som helst svårigheter att samarbeta över gränserna. Däremot är ju motparten på arbetsmarknaden, dvs. facket, djupt splittrad. Facket lyder under enskilda länders regler. Detta underlättar social dumpning, illojal konkurrens och i vissa fall ren utpressning från storföretag gentemot olika länder. Självfallet måste de fackliga organisationerna i de olika EU-länderna göra huvudjobbet själva genom att samarbeta mer över gränserna. Men jag tror även att man måste bidra med verktyg för att de ska kunna stå starka mot det internationella kapitalet. Kanske skulle EU kunna bidra på det området. Så min fråga till statsministern är: Vad kan Sverige göra under ordförandeskapsåret för att stärka löntagarnas situation i Europa?
Fru talman! Det finns många saker, och det här är viktigt för oss. Naturligtvis är det avgörande för löntagarnas ställning i deras fackliga arbete om arbetslösheten knäcks eller inte. Ju mer vi kan pressa tillbaka arbetslösheten desto starkare blir de fackliga organisationerna. Det är inte oviktigt att påpeka. Det andra är att vi under vårt ordförandeskap kommer att engagera de fackliga organisationerna i arbetet, och också arbetsgivarsidan. Jag har redan haft överläggningar med Europafacket och med några arbetsgivargrupperingar. Det kommer vi, inte minst inför Stockholmstoppmötet, att verkligt noga använda oss av. Sedan kommer vi naturligtvis också i Stockholm att diskutera frågeställningar av det här slaget. En del av detta var också uppe i Nice, och det bjöds inte på några större genombrott om jag uttrycker mig försiktigt. Den sociala agenda som vi sätter upp med kamp mot arbetslösheten, och att vi lyfter fram trepartssamarbetet i alla sammanhang, är någonting som jag tror stärker de fackliga organisationernas ställning i Europa. Det fortätter vi med.
Fru talman! Ser man på EU:s utveckling i stort kan man se att det har skett stora förändringar från det EU som vi folkomröstade om till det EU som vi ser i Nicefördraget. På något sätt tycker jag att vi borde ställa oss frågan om det inte är dags att svenska folket får ta ställning till den utveckling som sker i EU. Nu är det, som statsministern var inne på, kanske inte så lätt att hitta exakta brytpunkter eftersom den här utvecklingen går stegvis. Men på något sätt känns det ändå som att vi är inne i en brytpunkt när det gäller mellanstatlighet och överstatlighet, och också när det gäller det militära samarbetet. Jag tycker att vi allvarligt borde fundera på det. Min fråga handlar egentligen om en konkret förändring i fördraget och vad den kan få för konsekvenser. Det gäller artikel 100, där man har tagit bort vetorätten. Artikel 100 handlar om ekonomiskt bistånd inom EU. Där har Ulf Bernitz, som är professor i EU-rätt, menat att det kan betyda att Sverige och Storbritannien, som ju är utanför EMU, trots detta kan få vara med och betala om det blir ekonomiska bekymmer, ekonomiska kriser, till följd av valutaunionen. Det är ju så att i EMU för man en och samma penningpolitik i alla medlemsländer. Det kommer att innebära att vilken politik ECB än väljer är det alltid något land som så att säga får mer eller mindre negativa effekter. Penningpolitiken kan ju inte anpassas till alla konjunkturskiftningar och så. Det är ett allmänt accepterat faktum att EMU innebär en risk för stora asymmetriska chocker. Om Ulf Bernitz har rätt skulle det alltså betyda att den här förändringen i beslutsordningen gör att alla länder i EU ska få ta ansvar för de länder som har valt att gå in i EMU. Min fråga till statsministern är: Om det nu visar sig att Bernitz har rätt, hur ser då statsministern på det här? Ska vi acceptera en sådan ordning eller ska vi verka för en tolkning med en annan innebörd?
Fru talman! Jag ska ta upp två frågor. Den första gäller resonemanget om ratifikation. Låt mig säga en sak. Det är väldigt få som diskuterar de militära aspekterna som finns i Niceöverläggningarna. Och det är bra, därför att det visar att vi faktiskt kom väldigt rätt i utfallet i Nice. Det blev bra och väl avvägt. Det är inte kontroversiellt. Det är så att säga borta ur debatten. Den andra frågan gäller artikel 100. Jag är inte alldeles tvärsäker på svaret. Men låt mig vända på den. Vad tycker Camilla Sköld Jansson om följande lilla scenario: Låt oss säga att vi har gjort en felaktig bedömning i Sverige, att vi borde ha gått med i EMU tidigare och att vi hamnar i ett läge där vi får enorma ekonomiska bekymmer därför att vi inte har gjort det. Är det då rimligt att de andra länderna som är med i EMU då i solidaritetens namn inom unionen ger oss en hjälpande hand? Ja, det kanske det är. Men också den diskussionen bör man ju tänka igenom innan man tvärsäkert sätter sig till doms över artikel 100.
Fru talman! Samarbetet är ju större än bara förändringarna i Nicefördraget med diskussioner om alliansfriheten osv. När det gäller frågan om EMU är det väl i och för sig inte så mycket som tyder på att vi har gjort en felaktig bedömning. Där tycker jag ändå att vi fortsättningsvis också ska ha ett mellanstatligt samarbete med fria suveräna nationella stater som tar ansvar. Och självklart ska vi hjälpa varandra när det handlar om naturkatastrofer och sådana typer av kriser som har skett inom EU:s ram. Men när det gäller den frågeställning som Bernitz tar upp är det väldigt viktigt att faktiskt undanröja att dessa farhågor inte stämmer. Det är ju rimligt att de länder som har valt att gå med i EMU också tar riskerna för ett sådant EMU-medlemskap. Det kan också tolkas som att man genom denna förändring på något sätt driver på att länder som Sverige och Storbritannien ska in i EMU. Och i det sammanhanget så måste ju vi värna om vår rätt. Vi har sagt att svenska folket i en folkomröstning ska ta ställning. Och Sveriges riksdag ska självständigt avgöra. Det är viktigt att beslutet och makten ligger där och att detta inte sker via någon fördragsändring. Det är alltså oändligt viktigt att man faktiskt tittar på den problematik som Ulf Bernitz har lyft fram.
Fru talman! Det ska vi göra. Men, återigen, reducera inte debatten så att den blir för enkel. Vi måste nog tänka oss in i ett läge där det faktiskt skulle kunna vara så teoretiskt att vi har valt fel. Vad kommer vi att begära för typ av solidaritet då? Det är en reflexion som man i alla fall kan göra så här en sen eftermiddag i december månad, det hittills bästa året under detta århundrade. Alliansfriheten är på inget sätt påverkad av det som vi har gjort i Nice. Jag tycker att det är ett farligt påstående som görs. Ni som vill ha ett alliansfritt Sverige, var lite försiktigare med hur ni uttrycker er om vår politik, annars skadar det alliansfriheten. Det som hände i Nice har ingen som helst inverkan i detta sammanhang.
Fru talman! Förenta nationerna, FN, håller i dagarna en konferens på Sicilien om korruption. Och lokaliseringen av konferensen är ju i sig intressant. Men detta problem, ekonomisk brottslighet och trafficking, som har nämnts här tidigare i dag, är ett enormt bekymmer för EU, betydligt mer utbrett i dag än att bara gälla Sicilien. Min fråga till statsministern är: Var detta så att säga en reell fråga i Nice? Bedömer statsministern att dessa problem, korruption, ekonomisk brottslighet och trafficking, kan hota de öppna gränserna för EU? Och vad gör EU på fältet i dag mot fenomenet?
Fru talman! Vad EU gör exakt på fältet tror jag att Holger Gustafsson vet likaväl som jag, eller t.o.m. bättre än jag, med den bakgrund som han har i de europeiska strukturerna. Däremot kan jag säga att detta inte var någon stor fråga i Nice, i alla fall inte debattmässigt. Det finns säkert olika skrivningar som hittas i slutsatser osv. som möter det hela, men jag skulle ljuga om jag sade att detta hade stått i förgrunden. Däremot delar jag naturligtvis den beskrivning som Holger Gustafsson gör, att detta är avgörande på många sätt för hur medborgarna uppfattar unionen. Vi brukar ta upp detta i anslutning till utvidgningsdiskussionen, och det är viktigt. Jag gjorde det senast när jag träffade mina baltiska statsministerkolleger i förrgår, och de såg också detta som en viktig fråga. Men det får inte bli så att de nuvarande medlemsländerna i EU ser detta som ett problem enbart för ansökarländerna. Det finns också inom den nuvarande unionen. Jag tror att vi har all anledning att ta allvarligt på det. Det bästa som vi kan göra när det gäller de politiska strukturerna är att verka för öppenhet, insyn och offentlighet. Jag tror att det är det absolut starkaste instrumentet. Sedan handlar det naturligtvis om samarbete när det gäller olika typer av polisinsatser och olika typer av information som sprids, så att man möter dessa bekymmer. Prostitutionen, barnprostitutionen, knarkhandeln, spritsmugglingen i kombination med knark och allt sådant är naturligtvis sådant som på inget sätt kan viftas bort. Det finns i dagens Europa. Det får inte växa.
Fru talman! Kristdemokraterna har försökt att lyfta upp denna fråga som en av de prioriteringar som regeringen skulle göra inför ordförandeskapet, och vi har alltså misslyckats på den punkten. Det kan vi konstatera. Mot bakgrund av vad statsministern säger här, som ändå ger ett stort tryck åt frågan, skulle jag vilja ställa en fråga. Är statsministern beredd att göra något särskilt för detta under ordförandehalvåret? Vi upplever detta som oerhört frustrerande, och det räcker inte med att man så att säga diskuterar detta i varma sammanträdesrum. Om jag uttrycker verksamheten som maffians verksamhet, så pågår den oaktat politikernas diskussion. Man köper och säljer människor, man trampar på mänskliga rättigheter dagligen, och det krävs alltså krafttag. Och jag tror att det finns ett intresse för detta. Jag vill gärna fråga statsministern direkt: Vad kan man göra under det första halvåret 2001 för detta?
Fru talman! Jag tror inte att Holger Gustafsson ska säga att kristdemokraterna har misslyckats. Det tycker jag är fel. I vårt ordförandeprogram finns dessa frågor i allra högsta grad med. Det kommer att ske olika typer av aktiviteter. Vad jag däremot svarade på gällde hur detta hade hanterats i Nice. Och där tyckte jag inte att det på något sätt var ett dominerande inslag, för att uttrycka mig försiktigt. Vi kommer att arbeta med dessa frågor om öppenhet, som jag har talat om tidigare. Vi kommer att genomföra olika typer av aktiviteter, framför allt för att bekämpa barnprostitution, för att bekämpa prostitution och den typen av mänskligt förnedrande aktiviteter som ofta är förknippade med utsugning, knark och olika typer av droger. Det finns med i vårt ordförandeskapsprogram. Och jag ställer gärna upp och utvecklar i detalj vad som ska göras. Men en lång rad aktiviteter planeras.
Fru talman! Jag vill anknyta lite grann till debatten med Camilla Sköld Jansson tidigare. Jag tycker att det är bra att också tänka kring det otänkbara. Det kanske var så att vi hade fel, säger statsministern. Det kan också tänkas att statsministern hade fel när han vände i EMU-frågan och nu går in för att Sverige ska bli medlem i EMU. Det tycker jag också att vi tillsammans ska tänka igenom. Jag hörde på radion i går statsministern bejaka ett fördjupat samarbete om den ekonomiska politiken i EMU. Det gäller såväl konjunkturpolitik som strukturpolitik. Om jag förstod saken rätt ansåg statsministern att detta inte hindrar ett svenskt medlemskap i EMU, om det bara inte nafsar på det nationella parlamentets suveränitet. Det var de ord som statsministern använde. Enligt min tolkning av begreppet "nafsa" har EMU redan nu nafsat till sig ganska stora bitar av medlemsländernas nationella suveränitet, t.ex. när det gäller valuta och penningpolitik. Jag skulle gärna vilja få en definition av vad begreppet "nafsa" betyder. Det är ganska många som hävdar att om EMU ska bli en verklig sysselsättningsunion med social inriktning, måste man också gå in för en till stora delar gemensam finans och skattepolitik.

Herr talman! Först och främst: Den här församlingen har återvunnit sin frihet och sin styrka genom att vi, om inte formellt så ändock reellt, har deltagit i förberedelserna för euro-inträdet. Det finns inget som stärker ett nationellt parlament mer än att förfoga över offentliga finanser som inte bara är i balans utan som också ger överskott. Vi drev själva den processen och tog ansvar för den, men jag har aldrig någonsin dolt att den mycket kraftfullt stöttades av euroförberedelserna. Jag har heller aldrig dolt att jag tycker att det är viktigt att vi innan vi går in i den monetära unionen har en diskussion om och talar öppet och prövande om var projektets gränser går. Jag har alltid sagt att de som beskriver det här som en teknisk förändring är farligt ute. Det är inte så, utan den är en mycket starkt integrerande kraft i Europa. Hur långt går den kraften vad gäller framdrivande av en samordning av finanspolitiken? När blir den så mycket samordnad att det blir naturligt att den styrs också av europeiska organ och att vi därmed förändrar karaktär på unionen? Sådana frågor bör vi kunna diskutera. Jag har sagt att jag tror att det går att göra den här typen av samordning av finanspolitiken utan att man kommer det nationella parlamentet för när. För mig är ju skattefrågorna viktiga, som Johan Lönnroth har hört. Jag har ingenting emot - det skulle tvärtom vara oerhört intressant - en diskussion om att försöka samordna konjunkturpolitiken i Europa i Keynes efterföljd. Det skulle kunna vara mycket attraktivt och skulle kunna skapa förutsättningar för att faktiskt bygga under en bättre sysselsättning än vad som annars skulle kunna bli fallet. Också där finns det alltså begränsningar och fördelar. Vi är i den lyckliga situationen att vi faktiskt kan pröva oss fram och föra en diskussion som inte präglas av låsningar. Jag tror alltså att det går att kombinera ett medlemskap i EMU med en fortsatt bestämmanderätt i denna riksdag över den svenska finanspolitiken, men jag har aldrig uttryckt mig tvärsäkert. Låt oss testa de gränserna, och låt oss göra det i ett schyst meningsutbyte.
Herr talman! När det först gäller euroförberedelserna gjorde vi ju faktiskt betydligt mer än vad som krävdes enligt konvergensprogrammet. Jag trodde att statsministern och jag var överens om att vi var tvungna att göra detta oavsett frågan om EMU medlemskap eller inte. Det hade nog också varit sämre med den sysselsättningsuppgång och den positiva ekonomiska utveckling i Sverige som statsministern har hänvisat till, om vi hade varit tvungna att underordna oss penningpolitiken i Europeiska centralbanken under den här första perioden. Det finns vidare inget exempel på en union med gemensam valuta där man inte också skaffar sig en gemensam budget åtminstone i storleksordningen 10 % av BNP. Det är ju det som det handlar om. Låt oss ha en öppen och saklig diskussion om detta. Jag tycker att det har varit alltför mycket hukande i den frågan. Man kan inte låtsas att det går att fullt ut behålla den nationella suveräniteten samtidigt som man är med i den här sysselsättningsinriktade unionen.
Herr talman! Jag har minsann inte duckat, hymlat eller dolt någonting i den här diskussionen. Jag var kanske den förste som i offentliga sammanhang tog upp diskussionen just om de här frågorna. Jag gjorde det i Björkviks Folkets park som jag tyckte var en bra plats att börja debatten på. Den diskussionen tänker jag också fortsätta. Det är klart att konvergensprogrammet bidragit till att vi har ett stort överskott i de offentliga finanserna. Vi gick längre eftersom vi vill ha en stor offentlig sektor i Sverige och därför, enkelt uttryckt, behöver ha någon typ av buffert för dåliga tider. Också där känner jag mig alltså rätt säker. Men återigen: Låt oss komma tillbaka till ett resonemang. Låt oss också ställa frågan vad som händer med vår stora gemensamma sektor i ett läge då vi står utanför en valutaunion och vi utsätts för ett kraftigt fall i konjunkturen och en press på valutan. Vad händer i en sådan situation? Vilket socialt pris betalar vi då? Vad är det värt att skydda sig mot detta i relation till att kanske avstå en del inflytande i andra delar av den ekonomiska politiken? Det är den typen av diskussion som vi faktiskt borde föra. För mig är det viktigt att se till att vi har en ekonomisk utveckling i Sverige som gör att vi kan fortsätta att ha en stor gemensam sektor. En sådan kan nämligen kraftigt fördela om mellan dem som har och dem som ingenting har. Jag vill nog att vi kan fortsätta att driva en sådan aktiv jämlikhetspolitik också i framtiden.
Herr talman! Också jag vill tacka statsministern för en bra och pedagogisk genomgång av resultaten från Nice, även om jag kanske inte är riktigt lika nöjd som statsministern är med resultaten och med ordförandelandets hantering av konferensen. Jag har två frågor. Den ena gäller arbetsmetoderna vid reformering av fördragen, och den andra handlar om statsministerns övergripande filosofi vad avser vilka beslutsmekanismer som bör användas för att verkligen åstadkomma resultat. Jag börjar med Nicekonferensen. Tror statsministern att samma arbetsmetod ska användas också i framtiden, med ett antal stats och regeringschefer som kommer omringade av poliser och journalister. Belägrade och under insats av tårgas osv. ska man sedan på kort tid försöka fatta beslut på ett stort antal områden. Kommer Sverige tillsammans med det kommande ordförandelandet Belgien att fundera över några nya arbetsformer som kan vara mera effektiva inför framtiden? Den andra frågan återknyter till den debatt som Bo Könberg tog upp. Jag blir lite nyfiken på statsministerns filosofi. Han sade först i sin inledning att en tredjedel av återstående bestämmelser nu har förts över till majoritetsbeslut för att vi ska kunna åstadkomma resultat. Sedan säger han när Bo Könberg tar upp frågan om majoritetsbeslut om miljöavgifter: Nej, där ska vi inte ha majoritetsbeslut om vi ska åstadkomma resultat. Därefter ställer en annan talare en fråga om frihandel. Svaret blir: Nja, tyvärr lyckades vi inte få till stånd majoritetsbeslut på det området, så vi kan kanske inte åstadkomma så mycket av resultat. Beträffande asylpolitiken är det samma besked: Tyvärr misslyckades vi med att få majoritetsbeslut, så vi kan kanske inte åstadkomma så mycket resultat. Kan statsministern ge oss någon sorts nyckel till var majoritetsbeslut leder till resultat? Vore det kanske lämpligt att också i den här kammaren överge majoritetsbeslut för att åstadkomma resultat? Saken aktualiseras genom ett dokument som nu för tredje gången delas ut och som gäller stopp för sjukhus med vinstsyfte. Där är det fråga om att beslut på en lägre nivå ska stoppas från en högre nivå. Hur ser statsministerns tänkande egentligen ut på det här området?
Herr talman! Jag vill inte vara elak mot Mats Odell, för han är i grunden en god kollega med gott uppsåt, men jag blir lite förtvivlad när jag hör honom ständigt komma tillbaka till att det bara handlar om att få till stånd majoritetsbeslut och att sedan allt är frid och fröjd. Om det var det vi strävade efter, att föra över allting till majoritetsbeslut, så låt oss göra det med väldig fart och kläm och se till att det blir enkla majoriteter dessutom och se till att det blir så få som möjligt som fattar besluten. Då får vi fart på unionen. Då blir det strömlinjeformat och effektivt, lite näringslivsinspirerat rent av. Men det är inte det det handlar om, utan min invändning mot miljöskatterna är att det är skatter, Mats Odell. Jag vill inte att vi ska ha skatter på den här nivån. Det leder in i en riktning där vi så småningom kommer att ha ett Europaparlament som beskattar. Det bli så. Det principiella steget vill jag inte vara med om att ta. Jag har ingenting emot att vi på andra områden, där vi inte har de principiella problemen, går över till kvalificerat majoritetsbeslutsfattande. Det har vi gjort på flera områden under den här regeringskonferensen därför att tiden nu var mogen för det, men inte i denna del. Jag har alltid upplevt Kristdemokraterna som ett parti som har varit försiktigt i de federativa frågorna. Men Mats Odells lite klämkäcka framfart gör mig lite frågande. Det är inte så där alldeles enkelt, Mats Odell, att bara beskriva det på det här viset. Det rymmer en större principiell dimension, och den måste också ni se. Sedan om arbetsformerna. Jag har ingen anledning att på något sätt dölja att det vi upplevde i Nice var tragiskt med allt som fanns runtomkring. Mötena som sådana och det franska ordförandelandets insatser finns ingen som helst anledning att klaga på. Jag har till skillnad från Mats Odell upplevt det och tycker att det fungerade väl.
Herr talman! Det gläder mig att det hettar till lite grann, att statsministern engagerar sig. Han säger att det här är en stor och viktig principiell skillnad. Bra. Delge oss den, Göran Persson. Vari ligger skillnaden mellan kvalificerade majoritetsomröstningar, i asylpolitik, frihandelspolitik och icke skattepolitik. Det är det som är den stora poängen, Göran Persson, att det handlar om att besluta om att varje land ska fastställa en miniminivå på en avgift, icke en skatt. Jag håller med Göran Persson om att skattepolitiken ska hållas utanför det här området. Men om vi menar allvar med att miljön är den gränsöverskridande fråga där EU skulle kunna spela en stor roll blir det obegripligt om just det här av principiella skäl ska undantas från den beslutsmekanism som skulle kunna vara effektiv i sammanhanget. Vad är skillnaden? Här talas det om kapitalskatterna, och där har man kommit fram. Det är en liten del av de 400 miljarder som svenska hushåll håller på utländska oredovisade konton som är banksparande. Där har det varit lätt. Den stora gruppen kapital handlar om aktier och aktiefonder. Där finns det ännu inga resultat.
Herr talman! Nu blir jag ännu mer bekymrad över att Mats Odell och Kristdemokraterna inte förstår att just i skattebesluten ligger en särskild kvalitet. Svenska folket äger rätten att sig självt beskatta. Så är det också i andra parlament. När man lyfter upp den vidare till nästa nivå i unionen måste man ha något slags demokratisk uttryck för det. När man väl tagit det första steget har man övergivit principen. Jag vill ha en samordning av miljöskatterna, åtminstone miniminivåer. Det sker bäst genom beslut av karaktären enhällighet. Det går också snabbast. Det är ett stickspår, rent av en återvändsgränd, som vi kör in i om vi ska driva fram majoritetsbeslut. Det är faktiskt en varning, Mats Odell. Jag är tidigare finansminister, och jag kan försäkra Mats Odell om att våra medborgare inte har särskilt stor tillit till den som påstår att avgifter som är obligatoriska är annorlunda är skatter. Jag vet att våra skattejurister drar vissa gränser, men i plånboken, i kassaboken i företagen slår det på samma sätt. Där tycker jag inte att vi ska börja glida och öppna upp för något som är väldigt farligt. Nej, jag hoppas på Kristdemokraternas stöd för att hävda den svenska riksdagens makt över skatte och avgiftspolitiken, att vi där inte drar i väg i en riktning som kommer att driva fram en lagstiftande församling på Europanivå som successivt tar över skattefrågorna. Det är så problemställningen ser ut. Gärna harmonisering, gärna miniminivåer och miljöskatter, och det ska vi driva på men inte till detta fruktansvärda principiella pris som uppenbarligen Mats Odell är beredd att acceptera.

Herr talman! De handelspolitiska resonemangen har vi också på vårt ordförandeskapsprogram. Vi hoppas att vi får en amerikansk administration att samarbeta med som går åt det håll som Lennmarker säger. Det vore bra. Det skulle också sätta press på EU att höja profilen i de här frågorna. Vår position där är klar. Sedan om utvidgningen och genombrott. Jag tycker att ett land som har kommit igenom hela sina interna processer också ska få förhandla färdigt under vårt ordförandeskap. Det vore i sig ett politiskt genombrott - inget dåligt uttryck för det. Vi är försiktiga där, som Lennmarker märker. Vi talar inte om vad vi menar med ett politiskt genombrott. Det kan vara lite olika saker. Det som Lennmarker frågar om kan vara ett sådant uttryck. Det kan också vara att vi presenterar road map, som det numera heter, en mera detaljerad plan för det fortsatta utvigdningsarbetet eller någonting annat av motsvarande slag. Vi håller det öppet, men jag har ingenting emot att svara jakande på den fråga som Lennmarker ställer i det avseendet.

Herr talman! Jag har ingenting emot det heller. Vi ska pröva det mycket seriöst, bara vi inte blir beskrivna som de två stora klumparna. I övrigt tycker jag att det är attraktivt.
Herr talman! Det är en väldigt angelägen debatt, och därför har vi tålamod att sitta här. Jag har, statsministern, en förhoppning att Sveriges ordförandeskap ska bidra till att människor får en större kunskap och känner större entusiasm för EU medlemskapet. Jag tror att det är absolut nödvändigt så att inte människor motarbetar de goda föresatser som jag tycker finns. Då tror jag att det är väldigt viktigt att man bryter ned frågorna så att de verkligen berör människorna. Statsministern sade att miljömålen skulle bli tydliga. För mig är hälsa, miljö och boendeplanering sammankopplade, och det är en fråga som verkligen berör människor, för det handlar om att man ska må bra och det vill ju alla människor. Jag undrar hur Sverige kommer att lyfta fram just frågan om, hälsa, miljö och boendeplanering.
Herr talman! Jag har inget som helst emot att debatten drar ut på tiden, Rigmor Stenmark. För mig är detta det här årets viktigaste diskussion och debatt. Jag är tacksam för alla frågor jag får chans att svara på. Sedan kanske jag inte kan svara i detalj på allting. Den fråga som Rigmor Stenmark ställer är också täckt i vårt ordförandeskapsprogram. Den finns naturligtvis med i anslutning till miljöresonemang och folkhälsoresonemang. Jag tror att det är en fråga som kommer att spela en allt större roll i europeisk debatt. Jag märker, inte minst när jag träffar unga människor, att just den här typen av frågeställningar växer i betydelse. Frågan finns med i vårt program, och det är någonting som vi får hjälpas åt med att föra ut i diskussioner med svenska folket. Jag tror också att idén om att bryta ned och göra tydligt och begripligt är något av en nyckel för att få en högre acceptans. Jag tackar för allt stöd som jag kan få.
Herr talman! En av anledningarna till att jag tog upp just den här frågan är att regeringen har tillsatt en s.k. habitatkommitté som ska jobba med internationell miljö och boendeplanering. Därför hoppas jag att dessa frågor kommer att vävas in i EU-samarbetet. Det rör sig om gränsöverskridande handel, om byggprodukter och till syvende och sist om luften, och det gäller inte bara utomhusluften utan även inomhusluften, om ventilation och sådant. Jag hoppas mycket på att dessa frågor lyfts fram i detta arbete.
Herr talman! Det stora intresset som finns här i riksdagen för denna debatt märks tydligt. Det som hände i Nice och det som EU sysslar med angår oss alla. Det berör oss på väldigt många olika sätt. Det som är väldigt sorgligt är att den diskussion som vi för här inte har förts bland medborgarna i EU. De har sett i TV-rutan hur statschefer från olika länder flimrar förbi i svarta limousiner omgivna av poliser. Hur delaktiga har medborgarna varit i den diskussion som borde ha förts bland dem när det gäller de beslut som fattades i Nice? Statsministern sade att konstitutionellt är EU en märklig skapelse, och det är det. Det saknas i dag tydliga beslutsformer, en kompetenskatalog och en demokratisk förankring. Det finns ett demokratiskt underskott. Men de beslut som fattas har inte föregåtts av någon konsekvensanalys. De är inte heller tydliga. Detta är också väldigt allvarligt från demokratisynpunkt. T.ex. vad innebär det närmare samarbetet utrikespolitiskt i praktiken? Ja, det vet i inte riktigt, för det är inte tydligt formulerat. Vad innebär t.ex. artikel 100 som handlar om att medlemsländer - t.ex. Sverige - som står utanför EMU kanske blir tvingade att betala ekonomiskt bistånd när det förekommer ekonomiska störningar i euroländer? Det borde ju ha förts en politisk diskussion om detta, både här i riksdagen och också bland medborgarna i Sverige. Här råder det en demokratisk brist.
Herr talman! Trots att EU är en ganska märklig skapelse, för det är det ju konstitutionellt är den ändå kraftfull. Det har nåtts imponerande resultat under de senaste åren: euron, utvidgningen, Lissabonprocessen, full sysselsättning, Tampereprocessen, det rättsliga samarbetet, samarbetet kring krishanteringsfrågorna. Det är ingen dålig lista över beslut som vi har kommit fram till med enhällighet, alla med en bred förankring i alla 15 nationella parlament. Det borde man reflektera över när man säger att unionen saknar medborgerlig förankring. Det är klart, om gör man som Yvonne Ruwaida och beskriver unionen som någonting som består av förbiflimrande limousiner med mer eller mindre tunnhåriga herrar som transporteras omkring, då ger man en bild av denna som inte är riktigt korrekt. Det blir omöjligt att få ihop den med det som har åstadkommits. Det går att åstadkomma allt detta i denna något aparta organisation just därför att det fortfarande finns en ordentlig förankring i 15 nationella parlament. Det borde kanske särskilt Yvonne Ruwaida fundera över som tycker att det är viktigt med förankring i nationella parlament. Sedan är jag den första att hålla med om - där har Yvonne Ruwaida rätt - att det naturligtvis kan bli bättre, mycket bättre, och det behöver vi hjälpas åt med när vi går in i den svenska ordförandeskapsperioden. Jag är öppen för förslag, och jag ser gärna att Yvonne Ruwaida och hennes partikamrater lämnar konstruktiva bidrag. Det är också bra för Sverige.
Herr talman! Jag tror tyvärr att de tunnhåriga herrarna i de svarta limousinerna är de som bidrar till att skapa denna bild hos medborgarna. En anledning till detta är att man inte vill förändra beslutsformen i EU. Man borde t.ex. göra en tydlig konsekvensanalys av beslut innan besluten tas upp i ministerrådet. Man borde också syssla med färre frågor. Ju fler frågor man sysslar med på denna nivå mellan så många olika länder, desto mer komplicerat blir det för medborgarna och de olika parlamenten att följa frågorna. Det tar också tid att analysera vilka konsekvenser olika förslag får. Man borde också förändra beslutsformerna och se till att det finns konsekvensanalyser innan man fattar beslut. Man borde inte sitta och spåna under sena nätter och efteråt vara oense om vad som har beslutats så att det behövs ett förtydligande i efterhand. Det här är väldigt olyckligt.
Herr talman! Jag är överens med Yvonne Ruwaida om att vi bör sikta på färre frågor. Det vore bra om vi hade en mer rensad dagordning. Jag har sagt i internationella medier i olika typer av intervjer att låt oss kalla det s.k. svenska ordförandeskapshalvåret för en period av aktiv konsolidering där vi tar hem beslut som har fattats och inte hela tiden för till nya. Det tror jag är viktigt. Sedan blir jag nyfiken när Yvonne Ruwaida talar om beslutsformer. Jag kan hålla med om att det som vi håller på med inte alltid är så alldeles effektivt. Men hur skulle det gå till att göra konsekvensanalyser? Vem ska göra dem? Är det kommissionen som ska överpröva 15 stats och regeringschefers beslut? Är det kanske parlamentet som ska göra det i Yvonne Ruwaidas värld? Eller är det någon annan kropp inom unionen? Jag vet inte. Men det är en intressant ingång att kräva konsekvensanalys som prövning av beslut som fattas av representanter för 15 oberoende nationer. Vem ska stå för den konsekvensanalysen? Det är en oerhört intressant fråga, särskilt till den som påstår sig vara emot en federativ utveckling av unionen.
Herr talman! Herr statsminister! En enig riksdag beslutade i tisdags att socialförsäkringssystemen är en nationell angelägenhet, inte en EU-angelägenhet. Statsministern nämnde i sin information att pensionssystem skulle kunna tänkas vara en angelägenhet. Demografiska problem gör det till en angelägenhet för EU. Vad står det egentligen i avtalet? Och vilken är statsministerns linje? Jag kan läsa. Men avtalet finns inte. Enligt Council av European Unions hemsida finns det endast ett utkast som inte är tillgängligt. Det är föremål för legala, språkliga och andra redigeringar. Det här är alltså väldigt allvarligt, för nu vill jag diskutera en fråga, och jag kan inte läsa det finstilta. Jag har tre frågor. För det första: Stödde statsministern britternas, danskarnas och irländarnas motstånd mot att ta in det som de kallar social security och göra det till föremål för majoritetsbeslut i stället för veto? För det andra: När får vi avtalstexten på vårt eget språk? För det tredje: Kommer statsministern att verka för att man får en snabb information på alla språk under den svenska ordförandeperioden, så att de nationella parlamentarikerna kan se vad man beslutar? Det är väldigt viktigt. Det gäller inte bara konferenserna. Det är likadant med EU-domstolarnas utslag. Man kan få dem på franska, men inte på andra språk.
Herr talman! Franskans dominerande ställning känner vi till. Det är ett oeftergivligt krav att också andra språk ska vara representerade när vi har att sprida information om unionen. Det är en praktisk fråga. Det tar tid, tyvärr. Vi kan också uppleva samma irritation när vi sitter med besvärliga avtalstexter som läggs direkt på bordet - inte sällan avfattade av ett medlemsland på sitt eget språk - där man ska ta ställning efter en konsekutiv översättning i hörlurar. Det är inte lätt. Vi har ofta krav på ett skriftligt underlag, och så får man bryta för att få fram en text som är möjlig att granska på eget språk, eller åtminstone på engelska som de flesta ju arbetar med. Jag känner till problemet. Vi ska göra vad vi kan. Det kan jag försäkra. Men jag lovar inte att alla blir nöjda. Vi satsar mycket på information från det svenska ordförandeskapet. Vi hade ju möjlighet att marknadsföra våra ansträngningar i det avseendet, inte minst i presscentrumet i Nice. Men också för andra finns ju våra hemsidor tillgängliga. Med modern teknik borde vi snabbt kunna få ut tillgänglig information till alla som är intresserade. Britterna, danskarna, irländarna och kanske någon mer motsatte sig QMV på det sociala området, med litet olika motiv. Jag går inte närmare in på det. Vi hade inte, från EU-nämnden, någonting som var av det slaget att vi skulle gå emot QMV på dessa områden. Det var öppet för oss. Jag har inte talat om pensionssystem som någonting som ska tas över av europeiska beslutsstrukturer; definitivt inte. Det tillhör de nationella parlamentens rätt att hantera också i framtiden. Det är en nationell fråga. Däremot kan vi inom Lissabonprocessens ram, som ju är ett sätt att jämföra länderna med varandra, visa upp det vi kallar best practice, dvs. visa upp vilket land som har lyckats bäst med att lösa pensionsfrågorna. Tänk om den svenska pensionslösningen, som så många briljanta människor har harvat med så länge, förs in i den europeiska debatten som ett gott föredöme, och Margit Gennser står där någon gång i mars efter Stockholmstoppmötet, och märker att hon kanske mer än någon annan har påverkat EU utan att det varit ett uns mer federalistiskt för den sakens skull. Lycka!
Herr talman! Det var bra att höra att vi ska behålla socialförsäkringssystemen som nationella angelägenheter. Men var försiktig. Jag tycker inte alls att vi behöver upplysa om dem på avtalskonferenserna i Nice, Stockholm, Göteborg, Bryssel, eller var de nu blir. Det kan vi göra på helt annat sätt, och då äventyrar vi inte den nationella basen för dessa system. Många, inte minst finansministern själv, har hjälpt till så att vi har fått ett bra pensionssystem, som t.ex. den blivande president Bush gärna vill använda för sitt social security. Det är bra. Så till frågan om språket. Jag har sagt att EU har ett stort problem. Det är inte att de behöver gemensamma pengar, utan att de behöver ett gemensamt språk. Herr statsministern och jag är tydligen lika dåliga på franska. Vi måste få dokumenten på vårt eget språk och engelska.
Herr talman! Jag vill bara kort kommentera det sista. Att hävda det svenska språkets ställning inom unionen är inte bara en fråga om att ha tillgång till information på ett korrekt sätt. Det är också en fråga med vida kulturpolitisk innebörd.

Herr talman! Det är definitivt en värdig fråga att avsluta en sådan här lång diskussion med. Nu kommer vi tillbaka till ursprunget. Nu sluter vi cirkeln. Jag är tacksam för att Elisabeth Fleetwood ställer just den frågan. Återigen finns inga enkla svar. Det är väl precis som Elisabeth Fleetwood så föredömligt visar, att människor med minnen och erfarenhet måste påminna unga människor om vad som en gång faktiskt hände. Vi har gjort det en gång från regeringens sida i ett annat avseende i projektet Levande historia som blev väl mottaget. Samtidigt vet vi att unionen just nu är inne i en av sina kanske svåraste och viktigaste uppgifter, nämligen att bygga upp efter kriget i sydöstra Europa - Balkan - där inte minst den tidigare moderatledaren Carl Bildt gör en värdefull insats. Allt sådant kan vi också tala om, och lyfta fram som någonting som är kopplat till den europeiska unionen och de resurser vi nu gemensamt förmår samla ihop. Men en generation med mer av erfarenhet och kunskap än den generation som på grund av sin ungdom ännu inte hunnit samla på sig allt detta, kan naturligtvis göra en stor och avgörande insats i opinionsbildningen. Den hälsar jag verkligen välkommen.

Herr talman! Låt mig avsluta hela den här frågestunden med att säga att det är exakt detta som Elisabeth Fleetwood tar upp som är kärnan i Europasamarbetet. Vi måste gång på gång påminna om att Sverige faktiskt har gått med i detta samarbete därför att vi tror att vi därigenom kan bygga en bättre värld och ett bättre Europa. Vi gör det därför att vi tror att vi också har någonting att bidra med. Vi har en historia, en erfarenhet, en kunskap och en kompetens som tillsammans med andra människor med annan kulturell bakgrund och annan historia gör att det mångfacetterade Europa, denna fantastiska provkarta på kulturer, religioner, språk och människoöden växer till en rik och levande helhet i fred, samförstånd och solidaritet.
Därmed är informationen från toppmötet i Nice avslutad. Jag tackar statsministern för att han har velat komma hit och svara på de många frågor som kammarens ledamöter har haft att ställa.

Herr talman! Efter denna långa och intressanta debatt om EU ska vi nu diskutera näringsutskottets betänkande nr 1 Näringsliv och hur vi i Sverige ska åstadkomma de bästa förutsättningarna för företagande, entreprenörskap och investeringar. Under de senaste 10-15 åren har det genomförts en hel del förändringar i liberaliserande riktning som medverkat till att vårt land just nu ligger ganska väl till. EU-medlemskapet, konvergenskraven som har lett till stabilitetspolitik och budgetsanering, Riksbankens självständighet, avregleringarna av kapitalmarknaden och el och telemarknaden och en ny konkurrenslagstiftning har bidragit till den positiva utvecklingen. Det som framför allt har lyft oss är draghjälpen vi fått från en lång period av högkonjunktur med USA som lokomotiv. Men detta räcker inte. Sverige är mycket konjunkturberoende, och konkurrenstrycket ökar i takt med globaliseringen. Näringsklimatet i vårt land måste därför utformas så att Sverige klarar av att framgångsrikt konkurrera med de mest konkurrenskraftiga delarna av världen. Före nästa lågkonjunktur borde de faktorer som skapar onödiga hinder för företagande tas bort. Det handlar om förändring av skattetrycket, arbetskraftskostnaderna, den otidsenliga arbetsrätten, den bristande tillgången på kompetens, regelbördan och osäkerheten om EMU. Vi har ett gyllene tillfälle att som världsledande nation inom IT-området skapa tillväxt och välstånd. Men med regeringens politik riskerar vi att förlora de kunskapsbaserade företagen till länder med bättre näringsklimat. Samspelet och förtroendet mellan politiska företrädare och näringslivet måste bli bättre i Sverige. Det behövs framför allt en attitydförändring från regeringen när det gäller synen på och inställningen till enskilt företagande och entreprenörskap. "att Sverige behöver ett entreprenörsklimat på högsta internationella nivå vilket innefattar en positiv attityd till företagande". Jag och många med mig undrar vad de fagra orden egentligen är värda. Regeringen visar nämligen gång på gång en ytterst negativ inställning till entreprenörskap och företagande. Medanalys är ett praktexempel på detta. Det som den enskilde företagaren Ransnäs utsatts för kan inte med bästa vilja i världen vara förenligt med en positiv attityd till företagande. Socialdemokraterna har också visat sin fientliga grundinställning till företagande genom sitt långvariga motstånd mot att öppna för entreprenörskap och konkurrens inom offentlig sektor. Nu motarbetas t.o.m. företagande genom en hastigt tillkommen och tvivelaktigt utformad stopplag. Den hårt kritiserade näringsförbudslagen mot entreprenörskap när det gäller driften av akutsjukhus avslöjar med övertydlighet regeringens bristande tilltro och negativa attityder till företagande. I dagens Sverige drabbas tre av tio företagare av osund kommunal konkurrens. På många håll försvåras privat verksamhet genom att kommunal näringsverksamhet tillåts snedvrida konkurrensen. Hittills har regeringen, här som i så många andra frågor som är viktiga för företagen och jobben, visat brist på förståelse, vilja och handlingskraft. När det gäller den för företagen så viktiga frågan om regelförenkling har regeringens ointresse löpt som en röd tråd genom drygt sex års regelförenklingsdebatt. En nyligen gjord enkät visar att företagen snarare upplever att regelbördan vuxit, och många småföretag är djupt besvikna. De tycker att ministrarna bara pratar. Av Småföretagsdelegationens 81 förslag visar det sig att merparten inte är genomförda. Simplex har efter det famösa haveriet och alla turer omstartats och blivit en enhet inne i superdepartementet. Jag vill fråga Barbro Andersson Öhrn: Hur ska ni, med den ambitionsnivå regeringen har lagt sig på, undvika att Simplexenheten fortsatt drunknar i Näringsdepartementets interna motståndsbyråkrati? En förutsättning för att regelförenklingsarbetet ska bli framgångsrikt är att Simplex får en stark politisk uppbackning på högsta politiska nivå. Därför borde Simplex höra till den del av Regeringskansliet som har till uppgift att lösa problem över departementsgränserna, nämligen Statsrådsberedningen och med statsministern som ytterst ansvarig. Regeringen borde lära av länder som Holland och Storbritannien, där man länge arbetat aktivt för att underlätta för de mindre företagen. Ansvaret för regelförenklingar har där lagts på mycket hög nivå, och det har gett resultat som märkts hos företagen. Barbro Andersson Öhrn: Är det så att regeringen bara vill ha Simplex som ett tandlöst alibi för näringsministrarna att peka på i retoriken? Regeringens förslag om verket för företagsutveckling är illa genomtänkt och slarvigt hopkommet. Det har skapat stor oro bland olika aktörer. I det sammanhanget vill jag fråga Barbro Andersson Öhrn: Hur tänker ni garantera att Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ kommer att garanteras fortsatt verksamhet? Det verkar inte finnas någon berörd aktör som tycker att det nya verket är bra. Nygårds visas att staten hittills har gjort företagaren beroende av myndighetsbeslut i alltför många frågor. De svenska konkurrensvillkoren, gråzonen mellan offentlig och privat verksamhet, att skattefinansierad verksamhet drivs i osund konkurrens med enskild verksamhet, den otillräckliga offentliga upphandlingen samt de statliga stödens konkurrenspåverkande effekter lyfts i utredningen fram som problem. Regeringen har fullständigt struntat i Annell Nygårds utredning. Förslaget om Verket för företagsutveckling påverkar inte grundproblemen. Ambitionerna till fortsatt politik av det traditionella slaget i form av stöd och selektiva åtgärder finns kvar. Verkets myndighetsroll är oklar, inte minst mot bakgrund av nuvarande myndighets, NUTEK:s, agerande. Trots våldsam kritik från aktörer med liknande verksamhet riktad till samma målgrupp har NUTEK slutit ett långtgående avtal med kanadensiska staten om ett koncept för nyföretagande kallat Open for Business, som helt ägs och styrs av Kanada. Därmed utsätts Nyföretagarcentrum, Ung Företagsamhet, Drivhuset, Snilleblixtarna och flera privata och ideella aktörer för skattefinansierad osund konkurrens av en statlig myndighet. När Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet i våras ville få ta del av avtalet mellan NUTEK och den kanadensiska staten motsatte sig utskottets majoritet detta. Ärendet fick aldrig en tillfredsställande beredning. Vid försök att skapa klarhet kring ansvaret svarade Mona Sahlin i ett interpellationssvar att beslutet om engagemanget i Open for Med denna inställning från regeringen framstår uppbyggnaden av det nya verket som ytterst oroande. Denna inställning kontrasterar helt till vad som anges i andra sammanhang, där man betonar att myndigheter och andra statliga organ inte bör vara utförare utan ha en beställningsroll. Open for business-konflikten ställer hela frågan om verksamhetsinriktningen hos verket för företagsutveckling i fokus. Jag vill därför ställa en fråga till Barbro Andersson Öhrn. Kommer det nya verket att, som i Open for business-fallet, med regeringens välsignelse kunna ta initiativ till konkurrenssnedvridande verksamhet? Hur tänker ni, om så icke är fallet, garantera detta? Vi moderater har avvisat verket för företagsutveckling. Vi tycker att det är dags att göra en utvärdering av 30 års näringspolitik som kostat skattebetalarna 250 miljarder kronor och att beredningen av två pågående utredningar på regionalpolitikens område bör inväntas innan beslut om ett nytt verk fattas. Herr talman! Vi moderater förordar i parti och kommittémotioner en helt annan inriktning av den ekonomiska politiken än regeringen. Därför deltar vi inte i beslutet om budgeten inom utgiftsområde 24 om näringsliv, utan utvecklar det i ett särskilt yttrande.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 3 som handlar om sammansättningen av Det finns ett behov av en bredare folklig förankring för att i ett tidigt skede reda ut politiska frågetecken och stoppa kontroversiella projekt innan skador inträffar. EKN:s kreditgivning handlar ju mycket om stora summor, och verksamheten kritiseras ibland för bristen på miljökonsekvensbeskrivningar. I styrelsen återfinns i huvudsak representanter för departement och näringsliv, och någon insyn från riksdagens sida finns då inte. Det vore sannolikt nyttigt med tanke på både Exportkreditnämndens verksamhet och de politiska partiernas kunskaper i exportfrågor om det blev en breddning av styrelsens sammansättning. Fru talman! Betänkandet i övrigt handlar om de direkta budgetfrågorna. Det mest påtagliga är måhända moderaternas avoghet mot kooperativ utveckling och mot Konsumentverkets verksamhet. Man undrar ibland om inte moderaterna har lagt märke till den viktiga roll som de lokala kooperativa utvecklingscentrumen spelar för företagande på landsbygden. Vad har man egentligen emot det kooperativa näringslivsarbetet? Dessutom handlar betänkandet om den ständiga frågan om näringspolitikens mål. Är det ett bra näringsklimat? Är Sverige ett bra land att bedriva företagsamhet i? Utnyttjar vi högkonjunkturen på ett maximalt sätt? Finns det goda möjligheter för små företag att utvecklas, eller lägger regler och skatter en hämsko över näringsidkarna? I reservation 1 av samtliga fyra borgerliga partier sägs det att den näringspolitik som majoriteten förordar inte är den som krävs för att man ska uppnå tillväxt och utveckling i ekonomin. De borgerliga partierna anser att näringspolitiken ska utformas så att Sverige klarar av att tävla med de mest konkurrenskraftiga delarna av världen vad gäller goda villkor för företagande och investeringar. Samma partier menar att majoriteten i stället för att ha den inriktningen klamrar sig fast vid stela modeller, rigida arbetsmarknadsregler och världens högsta skattetryck. Det är hårda ord, fru talman. Dessa hårda ord stämmer dock inte så väl med verkligheten. För när det svenska näringslivsklimatet analyseras av olika utomstående betraktare blir bedömningen helt annorlunda. Det anses allmänt att det svenska näringsklimatet är mycket bra, t.o.m. i världsklass. Frågan är naturligtvis om man ska eller kan ta den borgerliga reservationen på fullt allvar. Majoriteten stöds dock av neutrala bedömare som OECD, Merrill Men det är klart att oppositionen naturligtvis ska vara kritisk. Det är alltid bra för att en fråga ska föras framåt. Samtidigt kan man väl säga att den här sortens reservation om inriktningen kanske har varit med lite för länge. Det vore kanske bra att få lite andra nyanser i de här skrivningarna. Men alla partier är naturligtvis intresserade av att ha ett bra näringsklimat. Vi vet att det är avgörande för att vi ska lyckas öka sysselsättningen och minska den fortfarande alltför höga arbetslösheten. Jag tror dock att den enkelspårighet som man läser ut ur reservationen skapar låsningar. Detta med sänkta skatter i alla lägen, försämrad arbetsrätt och försvagade fackliga organisationer kan ju inte vara den rätta metoden för att skapa ett bra näringsklimat. Om inte annat så har vi ju tydliga exempel på motsatsen, t.ex. i vårt eget Gnosjö i Sverige men också i Emiliaområdet i norra Italien. Vi ser hur näringsliv och fackliga organisationer vallfärdar i dag för att studera hur man egentligen bär sig åt. Det finns ju något mycket märkligt att beskåda. I Emilia har man höga skatter. Man har mycket hårda arbetsrättsregler. Man har höga löner och starka fackliga organisationer. Ändå lyckas man ha en tillväxt i ekonomin. Man har behov av mer arbetskraft än den som finns. Man har mycket låg arbetslöshet. Om man då gör den här kopplingen stämmer det inte alls att det just är skatterna som måste ned eller att arbetsrätten är det stora problemet. Det är naturligtvis någonting annat som i så fall skulle behövas. Man kan beskåda både Gnosjö och Bolognaområdet och kanske ett antal andra regioner i Europa och se hur de bär sig åt för att få en god tillväxt. Det börjar nu ske olika saker i vårt eget land. Vi har naturligtvis IUC-projektens utveckling. Men det växer också fram en typ av kreditgarantiföreningar, som bygger på nätverk mellan små företag och även mellan de fackliga organisationerna. Man bygger upp borgenssummor, och det här ska då vara som en sorts bank. Man ska kunna använda den på samma sätt. Genom denna kreditgarantiförening borgar man helt enkelt för olika projekt som enskilda och företag vill starta upp. Detta gör ju då att man på något sätt löser detta med riskkapitalet. Man går in och fyller ut det tomrum som i dag har lämnats av banker som inte längre fyller den funktion som de hade tidigare. Det vore bättre om man i stället för att komma med svepande formuleringar om skatter och arbetsrätt kunde komma med mycket konkreta förslag till förändringar som kunde förenkla och underlätta för framför allt de små företagen. Jag tänker exempelvis på arbetsgivaransvaret vid sjukdom, som faktiskt är rätt så aktuellt. I dag är det 14 dagar, och en utredning vill öka det till 60 dagar. Men redan vid 14 dagars sjukdom är det naturligtvis ett jätteproblem för en liten företagare. En vanlig enkel korpfotbollsmatch kan ju faktiskt störa företagets verksamhet under en lång tid framåt. Om det skulle bli en ökning till 60 dagar förstår ju var och en vad det skulle innebära för de små företagen. Vi vet att det är många olika sorters pappersexercis. Ett av de största problemen för små företag är säkerligen att sköta bokföringen, att sköta skattedeklarationen och att hela tiden se till att man gör precis som man ska i de här frågorna. Jag kan tänka mig att det läggs ned väldigt mycket arbete på detta. Det vore då intressant att pröva sådana system som schablonbeskattningar av företag i vissa branscher; jag är personligen intresserad av det. Det här förekommer i andra länder, och det innebär naturligtvis att verksamheten underlättas för de små företagen. Men det innebär faktiskt också att man kanske får ett bättre skatteuttag. Man får en effektivare skattemyndighet som kanske kan lägga sin kraft på andra åtgärder. Fru talman! Det finns sedan en tid tillbaka ett antal industriella utvecklingsprojekt i det här landet, IUC. Det är också uppbyggt på det sättet att centrala och lokala organisationer, företag och fackliga organisationer tillsammans försöker utveckla sin bransch. Men jag tycker ändå att det finns ett problem nu när det gäller organisationsförändringen i den statliga näringspolitiken. Det har nämligen blivit ett glapp i finansieringen. De IUC-bolag som ska fortsätta sin verksamhet nästa år vet ännu inte vad de har för resurser för att göra det här jobbet. Jag tycker att det skulle vara väldigt bra om man kunde reda ut de problemen under den här debatten. Fru talman!

Fru talman! Låt mig först säga att det var intressant att höra på Lennart Beijer och hans nyvaknade intresse för Gnosjöandan. Det skulle vara intressant att också få höra vilka åtgärder som Lennart Beijer ser framför sig, vilken lärdom man kan dra av Gnosjö och vilka åtgärder som behövs för att förbättra näringsklimatet, som Lennart Beijer sade sig vilja förbättra. Jag vill annars börja med att yrka bifall till reservation 2. Jag står självfallet bakom även reservation 1, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 2. Det här betänkandet handlar om regeringens budgetproposition, utgiftsområde 24, samt regelförenklingsarbetet och motioner om detsamma. Låt mig nu inleda genom att läsa upp ett citat: "Det är otroligt djärva människor som vågar starta företag när det finns en sådan uppsjö av skatteregler att hålla reda på." Vem kan ha sagt detta? Är det någon chef på SAF eller så? Nej, det är en expert på området som har 35 års erfarenhet av arbete inom skatteväsendet. Det är Riksskatteverkets utredningschef Bo Norrman som säger detta i en intervju. Han fortsätter: "Försöken att förenkla skattereglerna har hittills misslyckats. Reglerna är idag mer komplicerade än någonsin. Det ligger nära till hands att dra slutsatsen att talet om förenklingar bara är politisk retorik." Jag tycker att orden från Riksskatteverkets utredningschef ger vägledning när vi i dag ska debattera regelförenklingsarbetet. Mona Sahlin har slutat och Björn Rosengren har tagit över ansvaret för småföretagarfrågor och regelförenklingsfrågor. Han försöker naturligtvis hålla modet uppe. Men verkligheten är långt ifrån näringsministerns hurtiga proklamationer om att Sverige ska få ett näringsklimat i världsklass. Än så länge är det bara när det gäller skatter som vi är i världsklass. Där är vi bäst. Vi har ju som bekant världens högsta skattetryck. Riksskatteverkets utredningschef säger just att det höga skattetrycket är det största hindret i regelförenklingsarbetet. Fru talman! Det har nu gått mer än två år sedan den statliga Småföretagsdelegationen lade fram sitt förslag. En genomgång som SAF genomfört visar att två tredjedelar av delegationens 81 förslag ännu inte är genomförda. Endast 14 av dem har genomförts helt och lika många delvis. Av 53 förslag som inte alls genomförts har 32 blivit föremål för nya utredningar. Ett exempel på en konkret och positiv åtgärd som regeringen genomfört är Simplexförordningen. Enligt Simplexförordningen ska myndigheter, statliga utredningar och Regeringskansliet göra särskilda konsekvensanalyser av effekterna av nya eller ändrade regler som har betydelse för småföretag. Regeringens egen utvärdering visar dock att Simplexförordningen hittills inte efterlevts speciellt väl, vare sig av myndigheter eller - ännu mer uppseendeväckande - av Regeringskansliet självt. Av totalt 77 myndigheter som avgett rapport om sitt regelförenklingsarbete är det, enligt regeringens egna bedömningar, endast åtta som tydligt rapporterat om särskilda konsekvensanalyser. Fru talman! Enligt mätningar som Riksrevisionsverket gjort ligger regelinflationen lågt räknat på 2 % per år för alla myndighetsregler. Mer intressant är en iakttagelse man kan göra beträffande företagsregler. Företagsreglerna ökar ungefär dubbelt så fort som övriga regler. Den totala volymen företagsregler uppskattas till ca 20 000 sidor och årsproduktionen nya och ändrade regler till ca 5 000 sidor. Vad kostar alla dessa regler och regelverk? I OECD:s avdelning för public management pågår ett pionjärarbete för att kartlägga de administrativa kostnaderna för företagaren och regelkvantiteten för medlemsländerna. I en studie, The Multi County Business Survey, där elva av OECD:s medlemsländer deltagit, däribland Sverige, har de administrativa kostnaderna för tre viktiga regelområden kartlagts. De utgörs av skatte-, arbetsmarknads och miljölagstiftningarna. Den svenska delen av utredningen är klar och visar bl.a. att de totala kostnaderna för det administrativa regelverket för dessa tre områden är ca 50 miljarder per år i Sverige. Det betyder ungefär Fru talman! Vi måste göra upp med de kvardröjande resterna av ett märkligt tänkande som går ut på att det råder en evig dragkamp mellan totalt motstridiga intressen från arbetsgivarens och arbetstagarens sida. Många lever fortfarande i föreställningen att varje förbättring av villkoren för företag och företagare leder till motsvarande försämring för arbetstagaren. Men det är inte på det viset. Den stora utmaningen när det gäller fördelningspolitiska uppgifter är i dag att åstadkomma fler jobb i en hårdnande internationell konkurrens. I en värld där nationsgränser spelar allt mindre roll kan inte ett land hålla sig med regelverk och skatter som rejält avviker från omvärldens. Politiker är inte de som kan skapa jobb. Vår uppgift är att skapa sådana villkor att enskilda människor startar företag och så att de som leder befintliga företag väljer att expandera i Sverige om de går bra. Det är då som jobben kommer, och det är då som finanserna för kommunerna, landstingen och staten förbättras. Det är egentligen bara så den välfärd som vi vant oss vid kan upprätthållas. I Sverige åtnjuter vi just nu en högkonjunktur. I hur många fler månader eller år den varar är det ingen av oss som vet. Men en sak vet vi och det är att nu har regeringen en unik möjlighet att ta itu med de strukturproblem som Sverige dras med. Vi kristdemokrater har många konkreta förslag. Jag skulle vilja nämna några. Vi behöver · öppna för privata initiativ och företagande inom skola och sjukvård och, det jag har talat om i dag, · ta rejäla krafttag i regelförenklingsarbetet. Småföretagarnas betydelse i svensk ekonomi har ökat och kommer att öka i framtiden. 70 %, vilket motsvarar 477 000 av de privata företagen i Sverige, har ingen anställd, vilket gör soloföretagaren till Sveriges vanligaste företagare. Var och en av dessa soloföretag representerar minst en idé, en affärsidé som kan utvecklas och generera många nya arbetstillfällen. Det var som soloföretag som många av Sveriges i dag stora företag började sin verksamhet. Om Sverige ska klara den framtida välfärden krävs det fler nya och växande företag som vågar satsa på att anställa fler och att vidareutvecklas. Då måste attityden från politiskt håll förändras så att det blir högsta prioritet att förenkla och utforma regler som berör företagare på ett betydligt bättre sätt än i dag. Jag inledde mitt anförande genom att citera Riksskatteverkets utredningschef, som sade: "Det är otroligt djärva människor som vågar starta företag när det finns en sådan uppsjö av skatteregler att hålla reda på." Ska Sverige vara en framgångsrik nation, i vår generation och i framtiden är det vår plikt att förenkla regelverket så att fler vågar starta eget. Sverige behöver en bättre näringspolitik.
Fru talman! Mikael Oscarsson vill att jag ska utveckla min syn på utvecklingen i Gnosjöområdet. Det kan jag mycket väl göra. När Mikael Oscarsson här mycket hårt trycker på nödvändigheten av att sänka skatter, försämra arbetsrättsregler osv. är Gnosjö ett exempel på att trots de svenska reglerna och de svenska skatterna har man i Gnosjö sett till att kunna hantera detta och ändå ha en bra utveckling. Detta går igen på flera andra orter och i regioner runtomkring i Europa. Trots att det finns hårda regler visar de ändå en klart annan utveckling än kanske övriga delen av det landet. Nog är Gnosjö ett exempel på att det inte behövs åtgärder åt det håll Mikael Oscarsson föreslår. Dessutom vore det intressant att få veta följande. När man i kommunerna träffar kristdemokrater är de måna om att det ska finnas pengar till skolan, äldreomsorgen osv. Ändå skriver kristdemokraterna under reservationen som lyder att världens största offentliga sektor har krävt världens högsta skatter, vilket ytterligare har bromsat tillkomst av företag och tillväxt. Säger kristdemokraterna verkligen så i kommunerna och i landstingen, vilka behöver mer resurser för att klara en bra sjukvård?
Fru talman! Om vi ska ha en fungerande sjukvård, skola, vård och omsorg, Lennart Beijer, och det förklarade jag i mitt anförande, måste vi ha ett framgångsrikt näringsliv. Det är A och O. Vi måste ha en större kaka för att ha mer att fördela. Det gläder mig mycket att Lennart Beijer är så intresserad av Gnosjöandan. Jag rekommenderar honom - det kanske han redan har gjort - att göra ett nytt studiebesök i Gnosjö. Om han då pratar med småföretagare får han höra de önskemål jag just har lagt fram om vikten av att titta på skatteregler och arbetsrättsregler. De tycker att det är knepigt att de inte får konkurrera på samma villkor som övriga Det är helt klart att Gnosjöföretagarna är på kristdemokraternas linje.
Fru talman! Det må de vara. Jag tycker ändå att de är duktiga i Gnosjö att klara sysselsättning och utveckla företagandet. Jag skulle tro att de gånger jag har besökt Gnosjö och andra orter är det inte så mycket skatterna som anses vara besvärliga utan det är sådant som arbetsgivaransvaret vid sjukdom. För småföretag kan det möjligen också vara sådant som att sköta bokföring och hålla reda på skatterna åt olika håll. Ändå måste Mikael Oscarsson tycka att det är besvärligt om man innan man har klarat ut en mängd saker ändå säger att skatterna ska sänkas och då glömmer bort att den offentliga sektorns nödvändighet tillsammans med industrin och företagarna gör att vi får ett bra Sverige att leva i. Skulle vi nu helt plötsligt sänka skatterna är det svårt att klara hem den välfärd som vi alla vill ha också för kristdemokraterna i landsting och kommuner.